Herr talman! Centern har alltid slagit vakt om människor som drabbas av arbetslöshet, men vi har aldrig funnit att en lösning vore att tvinga dem att flytta genom statsbidrag. Vi kan nu genom olika undersökningar konstatera hur många människor har mött personliga tragedier genom oönskade flyttningar på grund av arbetslöshet. 1960-talet är ju ett varnande exempel. Det är nu inför en väntad konjunkturuppgång oroande att regeringen ändrar relationerna mellan de krafter som verkar för sysselsättning på orter, där människorna bor och vill leva, och de ekonomiska krafter som verkar för en flyttning av människorna från dessa orter. Detta blir effekten av folkpartiregeringens förslag, som Elver Jonsson beklagade att centern inte kunde stödja. Om han hade vetskap om centerns inställning till denna fråga tycker jag att han inte kan vara förvånad. Elver Jonsson sade också att 3 milj.kr. inte betyder någonting. Jag kan ursäkta Elver Jonsson. Han har inte så lång erfarenhet i arbetsmarknadsutskottet, och han bor inte i de värst drabbade bygderna. Men vi har ändå båda två besökt Sorsele. Där skulle mycket mindre belopp än 3 milj.kr. i glesbygdsstöd betyda väldigt mycket. Genom glesbygdsstödet åstadkommer man förhållandevis stora effekter med relativt små belopp. Centern föreslår också en förstärkning av utvecklingsfonderna. Om folkpartiet, moderata samlingspartiet och socialdemokraterna ville nå en samstämmighet mellan vad man säger i sin motivering och effekten av sina yrkanden, borde de ha stött centerns reservation om ett uttalande till regeringen om ökade resurser till utvecklingsfonderna på tilläggsbudget II. Detta motsätter sig emellertid utskottsmajoriteten. Det är anmärkningsvärt att man vill förändra relationerna mellan de krafter som kan verka i detta fall. Jag vill citera majoritetens egen skrivning: ”Avgörande för möjligheterna till arbete har i stora delar av vårt land visat sig vara kraftfulla regionalpolitiska insatser. På denna väg har tusentals arbeten kunnat nyskapas och icke önskad flyttning kunnat förhindras.” 225 Detta vill centern åstadkomma genom ett uttalande till regeringen, men det sätter sig alltså utskottsmajoriteten emot i en tid när det är fara för en ny flyttningsström från de svaga arbetsmarknaderna.
Herr talman! När vi i vår motion och i vår reservation har strukit under att regeringens paket med åtgärder är långt ifrån tillräckligt, är det den långsiktiga lösningen som vi saknar. Som jag sade i mitt inledningsanförande har vi i vår motion föreslagit en hel rad konkreta åtgärder till en långsiktig lösning av ungdomsarbetslösheten. Den är inte bara ett konjunkturproblem utan beror på den förändring och omställning som äger rum på arbetsmarknaden. I framtiden behövs — det har bl.a. sysselsättningsutredningen slagit fast — en vidgad yrkesutbildning för att ungdomarna skall få bättre fotfäste på arbetsmarknaden. Vi menar att de stora ungdomskullar som kommer att finnas på 1980-talet redan nu kräver åtgärder för att göra dem rustade för inträde på arbetsmarknaden. I den debatt som har förts i dag om de ekonomiska och konjunkturpolitiska frågeställningarna har det belysts vilken politik som vi förordar för att finna lösningar på de här problemen. Vi anser alltså att det finns anledning att nu kraftfullt vidta mera framtidsinriktade åtgärder i syfte att finna lösningar på problemen. Sådana åtgärder har vi räknat upp i vår motion, som jag åberopade i mitt tidigare anförande.
Herr talman! Elver Jonsson redovisade på ett korrekt sätt att jag belyste utbyggnaden av de arbetsmarknadspolitiska insatserna under 1970-talet. Men därefter meddelade han kammaren hur Alf Wennerfors lät. Låt mig då meddela kammaren hur Elver Jonsson lät. Det lät som om Elver Jonsson missförstod mig. Visst är det trevligt med missförstånd — då blir det ju ofta debatt — men om mig lät det inte som om jag beklagade utbyggnaden. Jag sade jut.o.m., Elver Jonsson, att det här är verkligen ett fint exempel på den enorma satsning som vi har gjort just på principen allas rätt till arbete.
Herr talman! Att jag försökte göra en tolkning av herr Wennerfors inlägg beror på att man inte av motionen eller reservationen kan läsa ut vad moderaterna i utskottet egentligen tänkte sig. Det var därför jag lyssnade med sådant intresse till herr Wennerfors, men jag beklagar om jag missförstod honom. Då kan vi kanske lämna tolkningen av herr Wennerfors anförande därhän. Jag konstaterar bara att varken motionen eller reservationen hjälper en särskilt långt när man försöker fundera ut vad moderaterna tänkt sig. Erik Johansson talar om de långsiktiga problemen och säger att dem skulle vi ha kommit till rätta med om vi hade bifallit den socialdemokratiska partimotionen, som är en upprepning av vårmotionen — jag sade just det. Jag tror inte att man löser problemen så enkelt. Vi är egentligen för ense för att kunna påstå att man kan komma med så mycket nytt. Däremot tror jag att sysselsättningsutredningen har en hel del att ge när den är färdig med sitt arbete. Riksdagen kommer säkerligen också att få ta ställning till utredningens förslag. Det förhållandet att 600 aspiranter har tagits in tyder ändå på att på sikt måste den satsningen kunna ge en del i utbyte. Aspiranterna kan inte sägas vara färdiga när de går i tjänst, men det är klart att om några år kommer de att kunna fylla större uppgifter. Jan-Ivan Nilsson beklagade att vi inte ville vara med om att förstärka utvecklingsfonderna. Men nog är det litet tunt med 3 milj.kr., och det är ju anmärkningsvärt att centerpartiet prutar de 10 milj.kr. man tänkte sig i motionen ner till de 3 milj.kr. som återfinns i reservationen. Det går inte att säga, som reservanterna gör, att man kan byta ut bidragsförbättringar, som är till gagn för enskilda människor, mot ett förstärkt regionalpolitiskt stöd av det slag som reservanterna har förordat. Förbättringen av flyttningsbidraget blir ju en omedelbar hjälp för dem som måste flytta, och det belopp om 3 miljoner som centern vill anvisa till de regionalpolitiska projekten medger för det första endast åtgärder som får mycket blygsamma sysselsättningseffekter. För det andra kan de bara få verkan på lång sikt. Det tar tid att dra i gång nya företag, och det kostar mycket pengar. Regionalpolitiken är för dyr och för viktig för att man skulle kunna tro att centerförslaget om 3 milj.kr. skulle lösa problemen.
Herr talman! Det är riktigt som Elver Jonsson sade, att det tar tid att dra i gång nya företag. Men då finns det väl desto större anledning att sätta in resurser så snart som möjligt. De 3 miljonerna skulle gå till glesbygdsmedel. Ytterligare medel för förstärkning av utvecklingsfonderna skulle anvisas på tilläggsstat II. Vi har ingenting sagt om antalet miljoner till utvecklingsfonderna. Givetvis behövs åtskilligt mer än 3 miljoner. Jag vet från mitt eget hemlän att det finns mycket stora behov som inte är tillgodosedda och som måste tillgodoses om utvecklingen skall kunna få en riktning som den spontant nu ser ut att vilja ta. Vad jag nu lägger märke till är att Elver Jonsson inte motsäger påståendet att innebörden av regeringsförslaget, som stöds av majoriteten i utskottet, de facto är en förstärkning av flyttningsresurserna i förhållande till de motsatta sysselsättningskrafterna. De verkar för att sysselsättning skall skapas på orter där arbetslöshet finns. I det avseendet finns då en överensstämmelse mellan Elver Jonssons resonemang här i dag och budgetminister Mundebos resonemang i TV häromsistens, där han sade att det är nödvändigt med en utökad flyttning av människor här i Sverige.

Herr talman! Det känns alltid konstigt att ta upp en debatt som i realiteten avslutats för flera timmar sedan. Att debatten måste brytas på kvällen och att någon måste stå över till nästa dag är naturligt och helt i sin ordning. Jag tänker inte heller klaga över det. Men, herr talman, att talarlistan komponeras så, att företrädare för arbetarpartiet kommunisterna placeras sist på listan och efter det att utskottets talesman haft ordet och kommenterat motionärers och reservanters synpunkter på utskottets behandling av resp. motioner, finner jag helt otillfredsställande. Det kan inte vara gjort i syfte att skapa en bättre arbetsordning för denna kammare, utan det måste mera vara dikterat av en strävan att undvika en seriös behandling av arbetarpartiet kommunisternas motioner. Herr talman. Jag upplever detta som en parodi på demokratin. Jag vill sedan återknyta till gårdagens debatt. Alf Wennerfors ställde i går kväll frågan om man kunde lita på att alla de kronstycken som används verkligen bidrar till att skapa fler jobb. Svaret på frågan blir ett otvetydigt nej. Man kan inte lita på att alla kronstycken som ges ut verkligen innebär att det skapas fler arbeten. Detta beror inte på att en eller annan ungdom anser sig ha rätt att välja vilka arbetsuppgifter han/hon skall ta på sig. Det beror heller inte på att det finns någon som är sjuk oftare på måndagar än på onsdagar. Det beror på helt andra saker. Vi hade för inte så länge sedan en debatt här i kammaren då vi diskuterade hur 25-kronan har använts av företagen. Det visade sig då att det fanns anledning att misstänka att 54 96 av de pengar som betalats ut i form av 25 kronor icke hade använts på ett sådant sätt som 25-kronan var avsedd för. Det hette i det svar som arbetsmarknadsministern gav, att det var ett överutnyttjande av 25-kronan. Det här är ett exempel. Om det är vad Alf Wennerfors efterlyste, så skall jag gärna stå för att förmedla det. Men att i den här debatten börja diskutera huruvida ungdomar är lata eller inte, huruvida de visar sig vara på alerten på arbetet eller inte, upplever jag som en skendebatt där man söker rikta uppmärksamheten från problemet att Sverige inte förmår att leva upp till FN-konventionen som talar om rätten till ett arbete, en konvention som vårt land har undertecknat. Alla försök att komma undan den debatten genomatt tala om lata ungdomar och människor som anser sig ha rätt att välja jobb är en skenmanöver och skall betraktas som en sådan och ingenting annat. Vidare talas det litet allmänt i moderaternas reservation. Jag försökte efter debatten i går att komma underfund med vad moderaterna egentligen menade med sin reservation och fann då att man i reservationen pläderade för att man måste åstadkomma rörlighet på arbetsmarknaden. När jag började arbeta någon gång i början av 1950-talet kommer jag ihåg att jag möttes av affischer ute på olika arbetsplatser. Man talade om ”hoppjerkor” och att man måste se till att få stopp på dem; man skulle inte så ofta byta arbetsplats. Det är möjligt att moderaterna nu vill införa den ordningen att man så att säga skall uppmana människor att bli hoppjerkor igen. Eller är det möjligtvis så att man vill förstärka inslaget av den flyttlasspolitik som under många år bedrivits i det här landet, men som verkligen inte har varit till gagn för de arbetande men däremot naturligtvis för företagen. Herr talman! Låt mig sedan ta upp vår egen motion, motionen nr 100 i arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 15. Motionen är en kläm ur arbetarpartiet kommunisternas motion nr 96 som omfattar hela den ekonomiska politiken. I den klämmen tar vi upp den problematik som jag här berörde, nämligen det sätt på vilket företagen har utnyttjat utbildningsbidraget, en fråga som — det nämnde jag tidigare — också har varit föremål för en interpellationsdebatt. Något större intryck av arbetsmarknadsministerns uttalanden i den debatten har inte arbetsmarknadsutskottet tagit. Den översyn av bestämmelserna som statsrådet förutskickade — ja, man kan nästan säga att han utlovade den — syns inte mycket till i betänkandet. Vad som i den vägen förutskickas är att det i stället för 25 kr. i timmen skall bli två tior under det första halvåret 1979 samt att bidragets nivå och utformning kommer att tas upp i kommande budgetproposition. Det är just utformningen som är avgörande. Om det skall bli möjligt för företagen att även i fortsättningen räkna in dessa bidrag som en nettoinkomst genom att den personal, till vars vidareutbildning bidraget är avsett, i huvudsak står kvar i den löpande produktionen är den avgörande frågan. Vi kommer verkligen att fingranska arbetsmarknadsministerns förslag. härtigt talet om att arbetslösheten är på väg nedåt och att vi skulle gå mot ljusare tider. Genom att blanda ihop begreppen sysselsättning och reguljärt arbete kan man få fram en hygglig totalbild av utvecklingen under det senaste året. Tabellerna på s. 5 i betänkandet visar att 28000 fler personer var sysselsatta i oktober månad i år jämfört med samma tid i fjol. Men uppställningen visar också att arbetsplatserna inom industrin minskade med 25 000 och att antalet arbetslösa kassamedlemmar var 9 000 fler. Utskottet skriver också att uppgången i sysselsättningen huvudsakligen är att hänföra till ökningen av antalet deltidsanställda. Och var finns nu dessa? Jo, det är inom handelsoch servicesektorn, inom de områden som på ett hederligt politiskt språk betecknas som icke-produktiva områden. Om utskottet och regeringen till äventyrs delar vår uppfattning att varuproduktion — industriell produktion — är ryggraden i den svenska ekonomin, då är huvudparten av de förslag utskottsmajoriteten lägger fram helt otillräcklig. Om man däremot bara räknar med att trampa vatten fram till valet, är det begripligt att man fortsätter att mer eller mindre villkorslöst strö pengar över företagen. Då tar man naturligtvis ingen lärdom av erfarenheterna från de senaste årens subventioner till företagen, som med miljarder överskridit industriinvesteringarna utan att det inneburit att man kunnat förhindra en stigande arbetslöshet. För politiker som känner större ansvar för arbetstillfällena och de anställda än för aktieägarna och deras utdelning står det klart, att arbetsmarknadspolitiken måste bli föremål för en total omprövning. Det är inte fler och större gåvor till företagsägare som behövs, utan det är faktiskt tumskruvar på kapitalisterna. Häromdagen kunde vi läsa i dagspressen att de anställda vid Volvo i Uppsala uttalade sig mot statliga pengar till den företagsenheten. I stället krävde de av regeringen att den skulle öva påtryckning på företaget så att det tog ansvar för att säkra arbetsplatserna. Herr talman! Motion nr 100 innehåller ett begränsat, elementärt krav, nämligen en skärpning av reglerna för företagens utnyttjande av utbildningsbidragen. Jag anser inte att detta krav är tillgodosett genom utskottets hänvisning till kommande budgetproposition. Jag yrkar därför bifall till arbetarpartiet kommunisternas motion nr 100.

Herr talman! Det finns knappast någon politiker eller något politiskt parti som inte är noga med att framhålla sin vilja att stödja barnfamiljerna. Det finns goda skäl för det. Det är viktigt att barnen och deras föräldrar garanteras bra levnadsvillkor, bl.a. genom att vi alla bidrar till kostnaderna för barnens försörjning, omvårdnad och utbildning och genom att samhällsplaneringen anpassas till barnfamiljernas behov. Förändringar i människors sociala liv och kulturmönster och i samhällets och arbetslivets organisation kräver ibland nya reformer — vi upplever just nu ett sådant skede. Och det är min bestämda övertygelse att den ökade jämställdhet, som trots allt långsamt håller på att förverkligas, tvärtemot vad många tror eller påstår mycket starkt har bidragit och kommer att bidra till att öka förståelsen för barnens behov och beredvilligheten att tillgodose dem. Den ökade jämställdheten blir därigenom till nytta för barnen i dubbel bemärkelse — de får tillgång till två föräldrar som verkligen lever med dem, och deras behov uppmärksammas bättre av andra vuxna och av samhället. Ett annat viktigt krav är att barnfamiljerna måste höra till de grupper som i tider av kris och svårigheter i första hand skyddas mot verkningarna härav. Också det är en situation som vi f. n. upplever och som ställer särskilda krav på politikens utformning. Det var mot den här bakgrunden naturligt att barnoch familjepolitiken spelade en stor roll i förra valrörelsen, och jag är övertygad om att den kommer att göra det i fortsättningen också. För socialdemokratin är och förblir barnoch familjepolitiken en central fråga. Vi förde i valrörelsen fram vårt program för en fortsättning av det reformarbete som vi då hade inlett — bl.a. efter beslut av 1972 och 1975 års partikongresser. Det omfattar bl.a. utbyggd barnomsorg, förstärkt ekonomiskt stöd genom ökade barnbidrag och bostadsbidrag, utbyggd föräldraförsäkring, SIA-skolans förverkligande och bättre boendemiljö. Vi har också efter regeringsskiftet fortsatt att sätta barnoch familjepolitiken i centrum för vårt arbete. Vi har fört fram förslag om fortsatta reformer. Våra förslag och åtgärder mot den ekonomiska krisen, vars verkningar barnfamiljerna är särskilt sårbara för, har alltid inrymt krav på insatser som särskilt skulle gynna de mest utsatta grupperna: barnfamiljerna, pensionärerna och låginkomsttagarna. Det gör också det förslag som nu behandlas, genom kraven på höjda barnbidrag och bostadsbidrag och en skatteomläggning som särskilt gynnar inkomsttagare i kommuner med stor försörjningsbörda och hög skatt. Det är vårt sätt att i handling visa att vi menar allvar med kraven på ökat stöd till barnfamiljerna. Hur är det då, herr talman, med de borgerliga partierna som i valrörelsen ställde ut löften om mycket kostnadskrävande reformer för barnfamiljerna? Det tydde ju även om vi inte var överens om hur reformerna borde utformas — på att de borgerliga partierna var beredda att ställa resurser till barnfamiljernas förfogande. Som alla vet, har de borgerliga partierna efter valet haft makt att i handling visa vad deras löften var värda. Svaret till barnfamiljerna är att löftena var ingenting värda. Tvärtom har barnfamiljerna, särskilt om familjerna haft låg inkomst och barnen varit många, varit den grupp som har drabbats värst av den ekonomiska krisen och av de borgerliga regeringarnas och partiernas medvetet valda metoder att möta krisen. Man har helt enkelt valt att lägga de tyngsta bördorna på de sämst lottade och på dem med störst försörjningsbörda. När löntagarna avstår från att ta ut de löneökningar de skulle kunna få och regeringen samtidigt släpper loss inflationen, bl.a. genom devalveringar och momshöjningar, drabbar detta dem som har den lägsta inkomsten och den största försörjningsbördan mest. I familjer med flera växande barn är åtgången och slitaget stora på mat, kläder, skor och utrustning i hemmet. Där går den största delen av inkomsten till sådana nödvändiga vardagsvaror och till hyra och barnomsorg. När kostnaderna stiger på de här varorna utan att inkomsten stiger i motsvarande mån, blir resultatet sänkt levnadsstandard. Under regeringen Fälldins tid har en vanlig barnfamiljs levnadsstandard sänkts med ett värde som motsvarar flera tusen kronor om året, och det förefaller som om denna utveckling skulle fortsätta under folkpartiregeringen. Den här för vanliga barnfamiljer negativa utvecklingen har ytterligare förstärkts av de skatteomläggningar som genomförts och föreslås från borgerligt håll. De har genomgående missgynnat barnfamiljer i vanliga inkomstlägen samtidigt som höginkomsttagare utan försörjningsplikt fått mycket stora förmåner. Det är med det skattesystem vi har omöjligt att kompensera flerpersonershushåll för de extra påfrestningar de drabbats av i en sådan här situation. Inga indexregleringar eller marginalskatteomläggningar i världen kan ge något extra till dem som har stor försörjningsbörda och stora levnadsomkostnader. Vill man klara av de problemen, krävs radikala förändringar i skattesystemet av annat slag eller också sådana särskilda stödåtgärder i form av höjda bostadsbidrag och barnbidrag och sänkta priser på baslivsmedlen som vi har krävt. Naturligtvis hör barnfamiljerna också till dem som drabbats värst av reformstoppet,t.ex. när det gäller skolan, barnomsorgen och socialpolitiken — ett reformstopp som till mycket stor del beror på den djupa oenigheten inom de borgerliga partierna när det gäller familjepolitiken. Bara i mitt lilla län finns det i dag tusentals familjer som inte kan få barnomsorg och därmed inte heller den inkomst och livsform som de behöver. Ännu fler sliter alldeles för hårt varje dag med dubbelarbete. De här familjerna har nu tvingats inse att de av dem så efterlängtade reformerna har blivit flera år försenade. De är djupt besvikna. Det är ju nu de skulle behöva en förbättring i sitt liv. Barnfamiljerna drabbas naturligtvis också särskilt hårt av arbetslösheten. Det framgår av all statistik att det är ungdomar och kvinnor som drabbas värst. När regeringen Fälldin äntligen bröt samman var ungefär 100 000 ungdomar — en hel årskull — mot sin vilja utanför den egentliga arbetsmarknaden och hälften av dem hade inte heller beredskapsjobb eller utbildning. Vill man försöka tolka vad denna statistik innebär i enskilda människors liv, förstår man att den betyder att det i dag finns många familjer med en arbetslös pojke eller flicka, en mamma som sett sin chans att äntligen få ett jobb försvinna eller fått sin redan otillräckliga deltid nedskuren och en pappa med varsel hängande över sig. Jag hoppas att kammarens ledamöter har tillräckligt med hjärta, erfarenheter och inlevelseförmåga för att inse vilka påfrestningar — av ekonomisk, social och psykisk natur — som de här familjerna lever under. Det är, herr talman, faktiskt inte svårt att begripa varför många familjer inte vågar skaffa sig så många barn som de egentligen skulle vilja ha, om känslorna fick råda. Vad som däremot är fullständigt obegripligt är, att de borgerliga partierna inte ens har ambitionen att bibehålla det ekonomiska familjestödet vid dess tidigare nivå, än mindre att förbättra det. Det borde ju ändå vara ett alldeles självklart krav, om man vill hålla barnfamiljerna skadeslösa för den ekonomiska krisens verkningar. Men det som hänt de senaste två åren är tvärtom att barnbidragets och framför allt bostadsbidragets värde minskat. De höjningar av barnbidragen som genomförts eller som nu föreslås av de borgerliga partierna är inte tillräckliga för att kompensera barnfamiljerna för deras högre levnadskostnader — hur skulle 20 kr. per månad kunna göra det? När det gäller bostadsbidragen så är verkligheten den att allt fler barnfamiljer förlorat sina bostadsbidrag eller fått dem kraftigt försämrade, samtidigt som de fått sänkt levnadsstandard och kraftigt höjda bostadskostnader. Bostadsbidragssystemet har urholkats av inflationen därför att det inte har anpassats till penningvärdeförsämringen och hyreshöjningarna. Allt fler barnfami. :er får betala allt större del av hyran själva. Allt fler förlorar sina bostadsbidr: g, trots att deras verkliga inkomstnivå och betalningsförmåga försämrats. Det här har lett till att andelen barnfamiljer som får bostadsbidrag har minskat kraftigt, med 20 96, varav 40000 hushåll bara i år. Inom bostadsbidragssystemet har andelen barnfamiljer minskat och andelen hushåll utan barn ökat. Och det är familjer i vanliga inkomstlägen med en hemarbetande förälder som främst har drabbats. Bostadsbidragen har stora fördelar ur både fördelningspolitisk, familjepolitisk och bostadspolitisk synpunkt. De skall enligt vår uppfattning användas till att tillföra extra resurser till hushåll med låga inkomster och flera barn och till att garantera att alla har råd att efterfråga den bostad som de behöver. På det sättet kan de också stimulera bostadsbyggandet och främja sysselsättningen. De skulle med andra ord kunna fylla en viktig uppgift i en krissituation som den vi nu upplever. Men de borgerliga regeringarna har vägrat att utnyttja den möjligheten och i stället med berått mod — mot våra protester — medverkat till en fortgående försämring. Redan för några år sedan kunde boendeoch bostadsfinansieringsutredningarna peka på att det just bland barnfamiljerna finns hushåll som bor trångt och behöver bostadsbidrag för att kunna förbättra sin bostadsstandard. En bland många negativa effekter av den utveckling som jag här beskrivit är att gruppen trångbodda barnfamiljer som inte har råd att förbättra sitt boende med största sannolikhet har ökat. Det finns säkert t.o.m. de som har tvingats försämra sitt boende. Det är i så fall första gången på ett par generationer som vi upplever något sådant, och det är en utveckling som borde upplevas som ett stort nederlag för den ansvariga regeringen och ministern. Herr talman! I det läge som råder har det varit naturligt för oss socialdemokrater att kräva kraftiga förbättringar av bostadsbidragen i syfte att dels ge ett nödvändigt stöd till särskilt utsatta grupper, som barnfamiljer och låginkomsttagare, dels stimulera bostadsbyggandet och sysselsättningen. Vi har framfört sådana krav vid upprepade tillfällen fr.o.m. våren 1977 men alltid mötts av den borgerliga majoritetens motstånd. Desto större blev vår glädje — och mångas förvåning — när för en månad sedan samtliga partier i civilutskottet ställde sig bakom våra krav på väsentliga förbättringar av bostadsbidragen. Vi enades i utskottet om att en höjning av hyresgränsen med 100 kr. och en höjning av det statliga bostadsbidraget med 240 kr. var motiverade från bostadspolitisk synpunkt. Vi har dessutom för vår del markerat att det också skulle behövas en höjning av inkomstgränserna för att motverka det bortfall ur systemet som har skett och som också riskeras i fortsättningen. Det var ett bra ställningstagande som civilutskottet gjorde. Förslaget ansluter sig väl till de behov som finns hos barnfamiljerna. Detta framgår av civilutskottets yttrande till finansutskottet, där en rad fakta ur bostadsstyrelsens petita, aktuell hyresstatistik och annat redovisas. Resultatet av ett beslut i enlighet med utskottsförslaget skulle vara att drygt 400 milj.kr. skulle styras till familjer med låga inkomster och hög hyra och särskilt gynna familjer med flera barn. Vi har också kunnat märka att det här är ett beslut som människor runt om i landet gillar. De gillar att vi klarade av att — alla andra motsättningar till trots — göra en socialt angelägen insats i enighet. Det har människor verkligen tyckt om. Vi hade också intrycket att våra kolleger menade allvar med beslutet. Man sitter ju knappast och gör upp om sådana här ting utan att ha förankrat beslutet hos sitt parti. Det är åtminstone en regel som vi tillämpar. Och vi anser att det är nödvändigt för att vi skall kunna lita på varandra i det politiska arbetet och för att väljarna skall kunna lita på oss. Det var därför med mycket stor besvikelse som vi och alla som berörs av våra beslut — och det är faktiskt väldigt många — fick se hur de tre borgerliga partierna därefter alla hoppade av uppgörelsen. Särskilt centerns handlande är uppseendeväckande med tanke på att man i det partiet så gärna vill framstå som småfolkets talesmän och därtill i sina reservationer och i debatten talar om behovet av att skatteoch stimulanspaketet får en låglöneprofil och innefattar stöd till barnfamiljerna. Och det var också ett tema i både centerledarens och Rune Gustavssons anföranden här i går. Den utveckling som ärendet haft hade också gett oss intrycket att centern hade ett starkt intresse i frågan, bl.a. markerat genom att de själva kom med förslag som vi andra ställde oss bakom. Vi kräver därför, herr talman, att Kjell Mattsson förklarar varför han har handlat så här. Var allting bara ett spel för gallerierna, en sorts låtsaslek? Lurade ni i centern oss? Eller var det ni som blev lurade och överkörda, av era egna? I så fall har ni och era borgerliga kolleger i utskottet en möjlighet ati följa er övertygelse och hjälpa till att genomföra en angelägen reform genom att rösta på den socialdemokratiska reservationen på den här punkten. Och det uppmanar jag er härmed att göra. Efter att ha hört moderaternas talesman i går tala om behovet av särskilt stöd till flerbarnsfamiljerna vill jag rikta den uppmaningen också till moderaterna, eftersom det här förslaget ju skulle särskilt gynna familjer med flera barn. Men de borgerliga partiernas avhopp från vårt enhälliga beslut om ett förslag som kunde ha tillfört barnfamiljerna och bostadssektorn 400 milj.kr. var inte den sista turen i detta märkliga spel. För några dagar sedan kunde vi läsa i A-pressen att ett viktigt inslag i den budget som kommer att presenteras i januari skulle vara höjningar av bostadsbidragen av ungefär den utformning och omfattning som beslutet i civilutskottet innebar jämte tillmötesgående av vissa ytterligare krav i vår motion, bl.a. om höjda inkomstgränser. Man var med andra ord i regeringen beredd att i januari föreslå t.o.m. större och dyrbarare reformer än dem som man två veckor tidigare sagt nej till med motiveringen att vi inte skulle ha råd med dem. Visserligen skulle det då ha inneburit ett års försening, som vi naturligtvis inte kan acceptera, men ändå! Den fråga som vi då omedelbart ställde oss var naturligtvis om de borgerliga partiernas avhopp i finansutskottet helt enkelt beror på att man av rena prestigeskäl, av omsorg om regeringens möjlighet att göra egna utspel i januari, är beredd att offra barnfamiljernas intressen. Sedan dröjde det f. ö. inte mer än tre dagar innan bostadsministern gick ut i en stort uppslagen intervju och förklarade att det inte är nödvändigt att höja bostadsbidragen. Enligt hennes mening räcker tidigare beslutade förändringar för att täcka in effekterna av hyreshöjningarna. Men det hon då noga aktade sig för att avslöja var att effekterna av höjningen av övre hyresgränsen kraftigt reduceras, i vissa fall helt, av den samtidigt beslutade höjningen av nedre hyresgränsen. För hushåll utan barn blir det ingen höjning alls. För familjer med upp till fyra barn blir den verkliga höjningen 25 kr. och för familjer med fem eller fler barn 50 kr. Alla vet att hyreshöjningarna har varit större. Därtill kommer att utan förbättringar av inkomstgränserna kommer allt färre familjer att få någon nytta av höjningen av hyresgränsen, eftersom de faller ur systemet. Det här är, herr talman, ingen reform. Det är ett dåligt försök till kosmetisk operation. Med anledning av det här uttalandet av bostadsministern vill jag också fråga mina borgerliga kamrater i utskottet, som ju var med om våra gemensamma bedömningar, klart uttalade i vårt yttrande, att dessa höjningar är nödvändiga ur bostadspolitisk synpunkt: Delar ni bostadsministerns uppfattning i det här uttalandet, eller står ni fast vid den uppfattning som ni för så kort tid sedan har deklarerat i utskottet? I samma intervju uttalar sig bostadsministern också på så sätt att hon påstår att hon genom sina åtgärder har styrt in bostadsbidragen ”mer på ett familjestöd”. Det är ett egendomligt uttalande, som föranleder två frågor som jag vill ställa trots att bostadsministern inte är här och kan besvara dem. För det första: Betyder uttalandet att den nuvarande regeringen har släppt ambitionerna att bostadsbidragen också skall ha ett bostadspolitiskt syfte, att medverka till att stimulera efterfrågan på bra bostäder? Det skulle i så fall strida mot alla tidigare uttalanden av riksdagen och av regeringen, senast av bostadsministern i hennes senaste budgetproposition. För det andra: Är det att styra in bostadsbidragssystemet på ett familjestöd, när man medverkar till att allt fler barnfamiljer förlorar sina bidrag och att Till de här frågorna vill jag lägga en kommentar — för det lönar sig väl inte Fredagen den att fråga — och det är följande. Det förefaller som om intervjun har kommit till 15 december 1978 som ett meddelande om att bostadsministern har misslyckats i sina förhandlingar med den övriga regeringen och att det därför inte blir några förslag om höjda bostadsbidrag i budgetpropositionen heller. Det blir med andra ord inte någon förbättring ens till 1980 — med mindre naturligtvis än att vi får en socialdemokratisk regering efter nästa val. Herr talman! Så som det här ärendet har utvecklats tvingas jag med besvikelse konstatera att de borgerliga partierna återigen sviker barnfamiljerna. De har haft en enastående möjlighet att medverka till ett enigt beslut i riksdagen, som skulle ha tillfört en mycket utsatt grupp betydande resurser genom höjningar av bostadsbidrag och barnbidrag. Många enskilda familjer skulle ha fått ett rejält bidrag till sin ekonomi, ett bidrag som de verkligen behöver. Än en gång vill jag rikta uppmaningen till mina borgerliga kolleger, framför allt i civilutskottet, att rösta på vårt förslag när det gäller höjningar av bostadsbidragen. Herr talman! Jag yrkar bifall till den socialdemokratiska reservationen vid finansutskottets betänkande nr 10.

Herr talman! Efter gårdagens debatt om den ekonomiska politiken och ramarna för densamma kommer vi nu, under diskussionens senare del, in på vissa frågor av mer specifik natur avsedda att ingå som delar i det större samhällsekonomiska sammanhanget. Den fråga vi just nu diskuterar är den som berörts i civilutskottets yttrande till finansutskottet med anledning av vissa yrkanden i socialdemokraternas motion nr 2.

Eftersom finansutskottets bedömning innebär en vägning av förslag även inom andra sektorer har civilutskottet haft att begränsa sitt yttrande till en bedömning av förslagens allmänna lämplighet från bostadspolitiska utgångspunkter. Det innebär att en prioritering av åtgärder i relation till andra — både i motionen och senare i propositionen om den ekonomiska politiken — föreslagna eller aviserade åtgärder inom den ekonomiska politikens område inte gjorts av civilutskottet. Jag tycker det är av allra största vikt att slå fast de utgångspunkter som vägledde oss i civilutskottet när vi avgav vårt yttrande — de bostadspolitiska motiven var de som kom i förgrunden för vårt arbete. Jag tänker i det här sammanhanget inte gå in på de övriga yrkanden som 1 fanns i den socialdemokratiska motion jag nämnt och i motioner från vpk som väckts med samma motivering. Däremot skall jag beröra motionen om reglerna för bostadsbidrag. I den socialdemokratiska motionen fanns yrkanden om att höja den övre hyresgränsen med 100 kr. per månad utöver vad som kommer att gälla från den 1 januari 1979, vidare att inkomstgränsen för oreducerat bidrag skulle höjas från 38 000 kr. till 41 000 kr. samt att inkomstgränsen för skärpt reducering av bidrag skulle höjas från 54 000 kr. till 60 000 kr., allt räknat från den 1 januari 1979. Vi visar i vårt betänkande att det ur bostadspolitisk synpunkt och som ett inslag i diskussionerna om utformningen av hyresbeloppen under de kommande åren skulle vara motiverat att höja de övre hyresgränserna. Däremot gjorde vi, som Birgitta Dahl redan redovisat, i vårt yttrande en väsentlig förändring, initierad från centerns sida, då vi gav förslaget en annan profil än det hade i motionen. Förändringen av inkomstgränserna visar att de största bidragshöjningarna skulle komma att ligga vid bruttoinkomster år 1977 på ca 60 000 kr. För att, som jag redan nämnt, det skulle bli ett bättre fördelningspolitiskt innehåll och för att betalningsförmågan hos dem som har låga inkomster eller många barn skulle öka föreslog vi en höjning av det statliga bostadsbidraget med 240 kr. En genomgång visade att det förslag som utskottet då kom fram till faktiskt på alla punkter är bättre än det som socialdemokraternas motion från början innehöll. Därför har jag litet svårt att förstå Birgitta Dahl, när hon i olika sammanhang alltid pläderar för att det är de höjda inkomstgränserna som är det viktigaste. Jag vill i detta sammanhang erinra om, eftersom Birgitta Dahl i sitt anförande sade att bostadsbidragen kraftigt hade urholkats, att bostadsstyrelsen anfört att den höjning av inkomstgränserna som riksdagen beslöt våren 1978 relativt sett ganska nära stämmer överens med inkomstutvecklingen mellan 1976 och 1977. Jag skall inte förtiga det faktum att antalet bidragsberättigade hushåll med barn starkt har minskat under 1976 och 1977, men det beror på de otillräckliga höjningar av inkomstgränserna som gjordes under den socialdemokratiska regeringens tid. I debatten i går klagade man från socialdemokraternas sida över behandlingen av de motionsyrkanden som socialdemokraterna framställt. Den kritiken har emellertid inte riktats mot civilutskottet, för vi valde att omgående behandla den socialdemokratiska motionen och kom, som Birgitta Dahl har vitsordat, fram till ett i förhållande till motionen bättre utformat förslag. Som jag redan sagt var det så att vi ytterst inte hade att ta det samhällsekonomiska ansvaret. Ansvaret har vi naturligtvis i och för sig som riksdagsledamöter, men vi hade inte att göra den totala avvägningen mellan vilka åtgärder som skulle genomföras. Om vi hade haft att lägga fram ett betänkande för beslut här i kammaren skulle vi ha arbetat något annorlunda. Då hade det gällt att partipolitiskt i första hand också gardera det utrymme som ville till och att sedan förhandla om det sätt på vilket vi skulle ha använt detta utrymme. Jag utgår från att vi även då skulle ha kunnat komma överens om utformningen. Civilutskottet har haft en något märkvärdig situation jämfört med de andra utskotten, eftersom de har haft propositioner att behandla och på det sättet har fått vissa bitar av de socialdemokratiska motionerna tillbaka för en självständig behandling. Så har inte varit förhållandet för civilutskottet — det kan finnas anledning att observera detta. Vi har alltså inte vid detta tillfälle kunnat göra en total sammanvägning av insatserna på hyresområdet. Riksdagen har ju att fatta beslut ganska snart om underhållslånen, men när vi yttrade oss till finansutskottet hade vi inget annat att tillgå om detta än ett pressmeddelande. Jag tycker att det hade varit riktigt att se även underhållslånen som ett inslag i stimulansåtgärderna. Den uttalade meningen med dem är ju att försöka minska hyresuttagen under de närmaste åren. Tyvärr hade de också intecknats av de hyresförhandlande organisationerna, innan propositionen ens hade lagts på riksdagens bord och långt mindre hade hunnit behandlas av riksdagen. När vi inom centern studerat de totala förslagen från regeringen och dem som väckts i motioner på olika områden inom den ekonomiska politiken har vi kommit fram till att det på grund av det stora budgetunderskott som vi nu arbetar med inte finns utrymme för så omfattande stimulansåtgärder som totalt föreslagits.

Tyvärr kan jag konstatera att det i finansutskottet inte har funnits samma möjligheter för centern att resonera och komma överens med socialdemokraterna som vi hade i civilutskottet. Därigenom har inte heller vårt förslag i yttrandet över den socialdemokratiska motionen om bostadstilläggen kunnat genomföras. Socialdemokraterna krävde, som jag sade tidigare, enligt vår uppfattning totalt sett för stora stimulanser och ville inte gå med på någonting annat än allt eller inget i sitt förslag. Därför har centerpartiet i denna ekonomiska avvägning — det är vad det til syvende og sidst är fråga om — lyckats pressa regeringen att göra eftergifter i sina förslag när det gäller marginalskatteförändringarna. Socialdemokraterna har aktivt medverkat till att vi i dag har en folkpartistisk minoritetsregering. Det är en regering med en mycket svag parlamentarisk ställning. Man kan inte begära att den ensam skall kunna driva en ansvarsfull ekonomisk politik. Därför borde socialdemokraterna dra konsekvenserna av sitt regeringsstöd och i det praktiska riksdagsarbetet se till att de beslut som skall fattas får en riktig profil — när det gäller bostadstilläggen den profil som civilutskottet var överens om att eventuella förändringar skulle ha. Socialdemokraternas taktik — allt eller inget i deras ekonomiska förslag — har hindrat dessa uppgörelser mellan socialdemokraterna och centern på i det här fallet viktiga punkter. Det är möjligt att socialdemokraterna över huvud taget inte har velat komma överens med någon utan föredragit att driva en ren oppositionspolitik. Det tycker jag i så fall är beklagligt. Även det socialdemokratiska partiet måste inse att det i vår parlamentariska situation är ett minoritetsparti och att man endast genom samarbete med andra partier har möjligheter att genomföra något av sina egna förslag. Vi anvisade en väg genom den uppgörelse som vi träffade i civilutskottet, och jag räknar med att det även fortsättningsvis skall finnas möjligheter att hantera ärenden på det sättet. Birgitta Dahl säger nu att en del av det resonemang som vi förde i civilutskottets yttrande återfinns i budgetpropositionen och att det skulle vara ett motiv för de borgerliga partierna att hoppa av. Det argumentet är verkligen inte tillämpbart på centerpartiet. Vi medverkar ju inte i arbetet med den budgetproposition som nu skall läggas fram. Men vi vet att det i den kommer förslag om dessa ändringar. Det är möjligt att detta kan ha styrt folkpartiets fortsatta agerande — det skulle vara märkvärdigt om det inte hade gjort det. Däremot har det absolut inte funnits någon anledning för centerpartiets ledamöter i civilutskottet och finansutskottet att ta hänsyn till vad regeringen tänker föreslå i budgetpropositionen. Tvärtom har vi intresse av att redan vid det här tillfället få fram en del av de synpunkter som vi alltså var överens om i civilutskottet i stället för att avvakta en senare tidpunkt. Jag har med detta velat redovisa hur behandlingen av frågan har gått till i civilutskottet och de bedömningar som vi där har gjort. Jag tvingas alltså konstatera att förhandlingsarbetet i nuvarande parlamentariska situation inte fortlöpte på det sätt som vi från vår synpunkt ansåg vara riktigt.
Herr talman! Jag konstaterar att Kjell Mattsson valde den debattekniska metoden att inveckla sig i tekniska resonemang i stället för att ordentligt svara på mina frågor om vad som verkligen har styrt centerpartiets handlande. Jag skall inte här inveckla mig i samma resonemang om detaljerna i konstruktionen av det bostadspolitiska stödet. Låt mig bara slå fast en sak. Stödet har olika inslag: hyresgränserna, inkomstgränserna och det statliga bostadsbidraget. Det är i dagens situation av olika skäl angeläget att få höjningar på alla dessa områden. Vi har flera gånger under de senaste åren föreslagit höjningar av det statliga bostadsbidraget, framför allt för att det från familjepolitisk synpunkt är angeläget. Inkomstgränserna behöver höjas för att inte människor i vanliga inkomstlägen med en inkomsttagare i familjen skall slås ut ur systemet. Det är många som har gjort det. Bostadsstyrelsens redovisning visar att den gruppen är mycket stor — den omfattar 20 96 av alla barnfamiljer. Jag lägger ingen prestige i när de höjningarna egentligen skulle ha skett, men jag vill konstatera en sak: Så snart det framgick av bostadsstyrelsens redovisningar att denna utveckling var på gång — på grund av att vi hade haft osedvanligt kraftiga inkomsthöjningar vissa år i början av 1970-talet — slog vi larm genom motioner här i huset, och vi har hittills inte fått något gehör för dem. Men den grundläggande frågan rör centerns dubbelspel när det gäller hanteringen av det här ärendet och den totala fördelningen av de resurser som nu skall satsas i stimulanssyfte. I centerns reservation till finansutskottets betänkande nr 10 heter det: ”Utskottet delar motionärernas uppfattning att förslagen i propositionen i vissa delar stämmer dåligt överens med strävandena till en rättvisare Nr 56 inkomstfördelning. De föreslagna justeringarna av skatteskalan ger sålunda Fredagen den inte någon förbättring för låginkomsttagarna. — — —- Det är vidare önskvärt att 15 december 1978 en sådan skattereform kombineras med en utbyggnad av det familjepolitiska stödet.” Det som vi kom överens om i civilutskottet skulle på ett mycket effektivt sätt ha kunnat bidra till att förverkliga detta centerkrav, om det varit allvarligt menat. Det skulle ha kostat 150 milj.kr. på statsbudgeten för innevarande budgetår. Ingen kan få mig att tro att det inte hade gått att pressa de andra borgerliga partierna till en överenskommelse om detta, om ni verkligen hade menat allvar med er deklarerade önskan att åstadkomma en förbättring här. Ni har alltså spelat dubbelt. Ni låtsas vara intresserade av att förbättra de sämst ställda gruppernas situation i samhället, men när det kommer till kritan ställer ni i alla fall upp på den orättfärdiga fördelningspolitik som det borgerliga blocket gemensamt företräder. Det är den slutsats man kan dra.
Herr talman! Birgitta Dahls kritik mot centern för dubbelspel får jag naturligtvis leva med. Men jag protesterar mot Birgitta Dahls beskrivning. När vi har behandlat frågan i civilutskottet har vi verkligen haft som målsättning att få till stånd en riktig utformning av stimulansåtgärderna. Birgitta Dahl säger att det säkerligen skulle ha gått att pressa de andra borgerliga partiernas ledamöter, dvs. moderater och folkpartister, att godta förslaget om en höjning med 150 milj.kr. Men det har inte varit möjligt — det framgår av de handlingar som de andra utskotten har redovisat. För att genomföra civilutskottets förslag hade det erfordrats en vilja från socialdemokraterna att diskutera med centerpartisterna i finansutskottet i syfte att se till att den här höjningen hade kommit med inom den totala ramen.

Kritiken för dubbelspel tar jag därför mycket lätt på. Något dubbelspel har vi inte bedrivit. Vi har jobbat uppriktigt med att försöka få till stånd en bra utformning av förslaget, och vi har arbetat på att försöka få igenom det. Men vi har en ny och annorlunda parlamentarisk situation, som socialdemokraterna inte har velat ta hänsyn till i det praktiska arbetet. Som jag sade i mitt första inlägg utgår jag ifrån att det — trots att vi hamrar på varandra litet grand i dag — skall bli möjligt att åstadkomma förnuftiga lösningar av de problem som vi har att lösa under våren här i riksdagen.
Herr talman! Vi socialdemokrater har inte tidigare haft anledning att ifrågasätta centerns uppriktiga vilja vid behandlingen av denna fråga i civilutskottet. Vi har naturligtvis förutsatt att centerns ledamöter i civilutskottet har haft sitt parti bakom sig även i detta arbete. Men det som är bekymret och det som upprör oss är att ni har sagt en sak i civilutskottet men sedan sprungit ifrån det vid det verkliga avgörandet. Det är där dubbelspelet ligger. I stället för att vi skulle kunna få ett skatteoch stimulanspaket med låglöneprofil och särskild inriktning på att stödja barnfamiljerna har ni i själva verket medverkat till att folkpartiregeringen får igenom sitt orättfärdiga förslag. Vi har visat uppriktig vilja att få fram förslag, som överensstämmer med många krav som centern länge har framfört, t.ex. när det gäller kommunalskattens utformning och vilka den bördan skall drabba. Men ni har föredragit att hålla fast vid indexregleringen och göra upp om en marginalskatteskala, som visserligen inte helt överensstämmer med den som folkpartiregeringen har lagt fram men som ändå är orättfärdig jämförd med det förslag till skattereform som vi har lagt fram i detta hus. Därmed har ni ryckt undan grunden för att kunna höja barnbidrag och bostadsbidrag på det sätt som vi har föreslagit. Det är däri ert dubbelspel består. Ni borde, Kjell Mattsson, erkänna detta och förklara varför ni har handlat så. Var ni medvetna om att ert parti skulle springa ifrån denna uppgörelse senare, redan när ni gjorde upp i civilutskottet eller trodde ni att centerpartiet skulle hålla fast vid den? Den frågan ställde jag till Kjell Mattsson i ett tidigare inlägg, och jag vill ha svar på den. Trodde ni att ni skulle få framgång och blev ni sedan överkörda eller lurade ni oss från början? Jag vill också ha en mycket klar deklaration från Kjell Mattsson om huruvida centern och andra borgerliga ledamöter i utskottet håller fast vid sin uppfattning att dessa höjningar är motiverade och alltså tar avstånd från bostadsministerns uttalande i en tidningsintervju nyligen.
Herr talman! Beträffande frågan om bostadstilläggsändringarnas berättigande kan jag svara att vi efter att ha gått igenom problemet i civilutskottet har förklarat att de är berättigade. Jag kan därför inte instämma i vad Birgit Friggebo har sagt i detta fall. Bostadsministern har givetvis en annan tanke med detta, eftersom hon precis som Birgitta Dahl nyss har sagt avser att lägga fram förslag i budgetpropositionen. Det är möjligt att detta har styrt folkpartiets agerande. För oss har det inte varit fråga om något dubbelspel. Man måste komma ihåg att vi diskuterar de samhällsekonomiska frågorna i första hand och att de olika stimulansåtgärderna — bostadstillägg, barnbidrag, förbättringar för folkpensionärerna och skattesänkningar — är delar av den samhällsekonomiska bedömningen. Socialdemokraterna vill gasa och bromsa på samma gång, vilket inte är möjligt. Vid sin genomgång av de totala förslagen har centerpartiet kommit fram till att vår samhällsekonomi inte tål den mängd av påspädningar som man i propositionen och i motionerna vill ha. Vi har sökt efter möjlighet att begränsa dessa. Den möjlighet som då till slut har stått till buds har varit att pressa ned marginalskatteförändringarna. Men som jag sade för en stund sedan hade vi gärna sett att man hade sparat de pengarna och använt en del av dem till bostadsbidragsändringar. Men det har centern inte haft möjlighet att göra ensamma, utan det hade förutsatt att även socialdemokraterna hade haft denna inställning vid finansutskottets behandling av frågan. Jag skall dock inte tvista med er andra om på vilket sätt förhandlingarna har skötts eller misskötts. Jag kan bara konstatera att de slutade med att centerpartiet och socialdemokraterna inte kunde enas.

Herr talman! Efter mer än 12 timmars debatt kan man naturligtvis tycka att alla tänkbara argument redan förts fram. Jag skall därför begränsa mig till några synpunkter på skattepolitiken och då särskilt kommunernas problem, eftersom dessa som vanligt kommit i skymundan, även om själva kommunalskattens höjd livligt har diskuterats. Det är en del punkter i det socialdemokratiska skatteförslaget som ger anledning till förvåning. För det första att man vill riva upp det förslag till indexreglering av skatteskalorna som riksdagen beslöt om för ett år sedan. Kommer man tillbaka i regeringsställning efter nästa val, säger man sig också omedelbart ämna avskaffa indexregleringen. Jag tror att det i så fall blir mycket svårt för socialdemokraterna att övertyga människorna om att det är inflationen och inte riksdagen som skall bestämma hur hög vår skatt skall vara. Det är samma statiska tänkande som att man sade sig skola bygga Stålverk 80 långt efter det att det stod klart för alla andra att detta var en ekonomisk omöjlighet. För det andra innebär det socialdemokratiska förslaget till skatteskalor att den som tjänar 45 000 kr. får en sänkning med 775 kr., medan 100 000 kronorsmannen får en reducering med 2 200 kr. Hur många gånger har inte socialdemokraterna kritiserat borgerliga förslag med liknande innebörd? För det tredje: När socialdemokraterna nu föreslår att man bara skall behöva betala 90 96 av den debiterade kommunalskatten, så vill jag erinra om att det var den socialdemokratiska regeringen som för en del år sedan slopade bestämmelsen att hela kommunalskatten skulle vara avdragsgill från statsskatten. Även om det i denna finansdebatt pratats ovanligt mycket om kommunalskatten, har det inte sagts så mycket om kommunernas omfattande ekonomiska problem. För nästa budgetår har kommunerna och landstingen, trots omfattande statligt stöd i form av ett direkt statligt bidrag med en miljard samt nästan lika mycket i form av slopandet av återstående 296 av arbetsgivaravgiften, tvingats höja skatten med vardera ca 15 öre. Påföljande år kommer att bli betydligt besvärligare, då skatteunderlaget inte kommer att öka särskilt mycket mot bakgrunden av 1978 års relativt svaga löneutveckling. Som alla vet, är kommunernas ekonomi till allra största delen — det talas om ca 80 KH — avhängig av beslut som fattas här i riksdagen och som kommunerna i mycket ringa omfattning kan påverka. Under denna debatt har vi diskuterat åtgärder och kommer också att fatta beslut som ökar belastningen på kommunerna utan att det, på ett undantag när, anges hur mycket kommunernas utgifter därigenom kommer att öka. Undantaget är att vi i finansutskottet har yrkat avslag på den socialdemokratiska motionen 116 om en förstärkning av bostadsbidragen, bl.a. därför att detta skulle medföra ökade kommunala utgifter på ca 100 milj.kr. Bakgrunden till att beloppet är angivet är att Svenska kommunförbundet i en skrivelse till utskottet påtalat att just så mycket, 100 miljoner, skulle bostadsbidragsreformen kosta kommunerna. Att man inte närmare går in på vad hela stimulanspaketet kommer att kosta kommunalt, beror naturligtvis dels på svårigheten att ange mera exakta belopp, dels — vilket jag tycker är mera betänkligt — gammal slentrian. Så mycket kan dock sägas att det föreslagna skatteavdraget för pensionärer, som skulle medföra minskade statliga skatteinkomster på ca 35 miljoner, belastar kommunerna med uppskattningsvis tre gånger denna siffra. Då räknar jag också in höjningen av avdragen för underhållsbidrag till barn. Jag har tidigare motionerat om att alla förslag som läggs på riksdagens bord och som berör kommunernas ekonomi också skulle medföljas av en utredning om hur mycket det i verkligheten gäller. Det är nu högt på tiden att regering och riksdag tar detta problem på allvar. Hur skall vi då kunna hålla nere de ständigt ökande kommunala utgifterna? Ja, det finns många åtgärder som kommunalmännen — och givetvis också kommunalkvinnorna — och landstingsledamöterna kan vidtaga, och jag vill gärna till kammarens protokoll läsa in en del av de viktigaste: 2. Avgiftsfinansiering som alternativ till skattehöjning, vilket ofta kan leda till ökad rättvisa och minskat krav på det allmänna. 3. Friare konkurrens kontra exempelvis egenregibyggande. 6. Kortare markberedskap. Det var inte länge sedan man rekommenderade kommunerna att ha mark i reserv för tio års byggande. 7. Mer utpräglat anbudsförfarande. Man kan exempelvis även lämna ut konsulttjänster på entreprenad. 8. Samkörning med grannkommuner t.ex. när det gäller att bygga en ishall. ting av någorlunda samma karaktär och storlek som den egna när det gäller. Nr 56 olika utgifter och verksamheter. Fredagen den 10. Överlåtelse till föreningslivet att uppföra och driva fritidsanläggningar. 15 december 1978 Vi har enastående idrottsoch fritidsledare i vårt land som utför ett utomordentligt förnämligt ideellt arbete som på alla sätt bör stödjas. Ofta får man då på köpet en bättre och billigare verksamhet. 13. Införande av rambudgetsystemet där detta ännu inte är gjort. Beträffande det sistnämnda kan jag livligt föreställa mig att mängder av kommunalmän reagerar negativt. Tänka sig att man ute i primärkommunerna skulle låta de vanliga människorna få vara med och bestämma om de föredrar en oförändrad skatt och ett lägre serviceutbud eller en skattehöjning för att exempelvis finansiera en simhall. Jag är övertygad om att de beslutande ute i primärkommunerna skulle, på ett annat sätt än nu, ta sig mer än en funderare innan de föreslog en skattehöjning om de visste att deras förslag skulle bli föremål för invånarnas direkta ställningstagande. Blotta vetskapen att det fanns en möjlighet att deras förslag skulle kunna falla i en folkomröstning med åtföljande prestigeförlust tror jag ganska snabbt skulle verka dämpande på expansionsplanerna. Jag är fullt medveten om att förslaget är drastiskt, men expansionen på det kommunala området, 4-5 96 årligen de senaste åren, måste stoppas upp. Det är gott och väl att en överenskommelse träffats mellan staten å ena sidan och Landstingsförbundet och Kommunförbundet å den andra om att för 1979 och 1980 dämpa tillväxten till 3 96 årligen. Även denna lägre tillväxt är emellertid för stor för att klara med oförändrad skatt utan ganska omfattande statsbidrag. Dessutom finns det ingen garanti för att kommunerna och landstingen följer rekommendationerna. Förbunden har ju ingen som helst beslutanderätt över den enskilda kommunen. Med det sagda, herr talman, har jag ånyo velat fästa uppmärksamheten på det utomordentligt betydelsefulla att vi här i riksdagen noga väger varje reform, som vi beslutar om, mot de ökade kommunala kostnader som ofta följer i spåren.

Herr talman! Bostadspolitiken och sysselsättningen är ju två var för sig betydande delar i vår ekonomi som jag i mitt anförande här helt kommer att uppehålla mig vid. Vid upprepade tillfällen har jag påpekat att den borgerliga trepartiregeringen valde att forma sin bostadspolitik och den del av sysselsättningspolitiken som direkt berör byggsektorn i vår ekonomi utan spår av vilja till 19 samråd och samförstånd med de fackliga organisationerna. Gång efter annan nonchalerade man på ett rätt utmanande sätt varningar och förslag från bl.a. landets byggnadsarbetare. Vad man trodde sig vinna med detta är för mig en gåta. Resultatet av de borgerliga insatserna inom bostadsförsörjningen är ju allt annat än uppmuntrande. Detsamma gäller sysselsättningen för de anställda inom byggnadsoch byggnadsmaterialindustrierna. Någon ändrad attityd på denna punkt har inte regeringsskiftet inneburit. I finansutskottets betänkande skriver nu utskottsmajoriteten bl.a. följande om bostadsbyggandet: ”Det finns emellertid anledning erinra om att utrymmet för en snabb expansion på detta område är relativt begränsat. Vid sidan av nybyggnationen tar reparationsverksamheten och investeringarna i energisparåtgärder betydande arbetskraftsresurser i anspråk. Enligt några länsarbetsnämnders bedömningar kan brist på arbetskraft göra sig gällande redan i vinter, bl.a. i Stockholms län.” Vad utskottsmajoriteten här har anfört innebär alltså att vi inte kan bygga mer därför att det är brist på arbetskraft. Förstår inte de borgerliga utskottsledamöterna hur utmanande denna situationsbeskrivning är?

Då frågar jag: Hur långt bort från verkligheten har man egentligen rätt att fjärma sig, när man är borgerlig riksdagsledamot och står inför uppgiften att beskriva situationen i dagens samhälle? Ja, säger man då, men i Stockholms län fattas det folk i byggnadsbranschen. Någon kanske är minnesgod nog att erinra sig de varningar som vi från socialdemokratisk sida upprepade gånger framfört om vad som händer med byggnadsyrkeskåren när man låter byggandet minska drastiskt — så som har skett under de senaste åren. Många, oftast de unga, flyr branschen. Den ter sig för dem otrygg och föga lockande. I veckan som gick redovisades vid en konferens här i Stockholm att vi de närmaste åren behöver rekrytera ungefär 50 000 ungdomar till byggnadsyrkena. Den bedömningen förefaller väl grundad. Men samtidigt som jag konstaterar det vill jag slå fast, att man inte kommer att lyckas med detta om inte byggnadsarbetarkåren kan tillförsäkras full och jämn sysselsättning. Detta är delvis ett problem inom branschen och det har att göra med anställningsformer liksom med löneformer. Avgörande är emellertid vilken politik regering och riksdag formar. Den brist på planmässighet som vi nu sett exempel på under ett par år är illavarslande. Om regeringen fortsätter att bara halvhjärtat —om ens det — bry sig om de arbetsmarknadsmässiga effekterna av bostadspolitiken, ja, då kommer vi inte att kunna locka unga människor till Nr 56 den aktuella yrkessektorn. De kommer att fly den, precis som de gjort under Fredagen den de senaste åren. Det är just vad som hänt i bl. .a. Stockholmsområdet. När 15 december 1978 man nu står inför en viss uppgång i den regionen, där vi bl.a. börjat få litet bättre fart på flerbostadsbyggandet igen, ja, då finns inte de kunniga yrkesmännen att tillgå i tillräckligt antal. Och vips tar finansutskottets borgerliga majoritet detta till argument för att avvisa socialdemokratiska förslag som syftar till ökat bostadsbyggande. För ett sådant behöver vi. Bostadsbristens återinförande — denna baklängesreform som regeringen Fälldin genomförde och som regeringen Ullsten tycks vara beredd att slå vakt om =— har drabbat tiotusentals människor. Från allt fler håll i landet rapporteras om växande köer, om tröstlöshet och förtvivlan bland unga som vill ha bostad, bland äldre som råkat i en ny behovssituation osv. Det står nu också klart att man inte når de mål den förra regeringen satte upp i början av det här året. Fram t.o.m. oktober låg man ungefär 8 26 över motsvarande period 1977; igångsättningarna stannar vid drygt 44 000 lägenheter. Det betyder i och för sig en ökning i förhållande till bottennoteringen 1977. Men till de 60 000 som angavs i budgetpropositionen når man inte. Vad gör då bostadsdepartementet i det läget? Driver man på myndigheter, byggherrar, finansieringsinstitut osv.? Sätter man in ytterligare stimulanser? Inkallar man kommunerna för att ge direktiv eller ta emot råd och synpunkter? Nej, ingetdera. Man ”omdefinierar” de volymmässiga målen för igångsättningen av byggandet av nya lägenheter. Det heter att det finns goda förutsättningar för att antalet lägenheter, för vilka meddelats preliminära lånebeslut och byggnadstillstånd, skall nå inemot 60 000. Då han man fråga sig: Hur går det till att bo i ett preliminärt lånebeslut? Ja, det vet i varje fall inte jag. Kanske måste regeringen utfärda en bruksanvisning och dela ut den till dem som står i bostadskön. Kanske når igångsättningen innevarande år 57 000-58 000 lägenheter. Det är ju bättre än föregående år, men det skulle bara fattas att man inte överträffade fjolårsnoteringen! Det är dock väsentligt under vad regeringen själv uppställt som mål. Vad som är viktigare ändå är att det är långt under den produktionsnivå som svarar mot behoven. Möjligen är det så, att i folkpartiets Sverige slår man vakt om bostadsköernas fortbestånd. Men det förutsätter att ca 35 26 av hela årskvoten kan sättas i gång under årets tre sista månader. Resultatet av halvleken ger anledning till tvivel.

Uppenbarligen delar utskottsmajoriteten vår uppfattning, att ökat bostadsbyggande är ett ändamålsenligt sätt att stimulera vår inhemska ekonomi. Så mycket beklagligare är det då, att man avvisat raden av socialdemokratiska propåer som kunnat bidra till att lyfta produktionsnivån. Men det är inte bara bostadsbyggandet som är otillräckligt. Hela byggsek 2 torn sviktar. Effekterna ser man inte minst på de siffror som redovisats över arbetslösheten i byggfacken. Herr talman! Med de skäl de borgerliga partierna haft för sitt handlande må nu vara hur som helst. Kvar står att de genom sina ställningstaganden avvisat socialdemokratins uppfattning, att byggnadsverksamheten kan och bör tjäna som en drivkraft för att på nytt få fart på den ekonomiska aktiviteten i samhället.

Herr talman! Det är två helt skilda frågor som jag, som en följd av den upprättade talarlistan, kommer att ta upp i det här inlägget. Dels gäller det frågan om investeringsavdrag för taxibilar, dels gäller det frågan om äldrestöd till Eiserkoncernen. I motion 102 yrkas att även taxibilar skall omfattas av investeringsavdrag för maskininvesteringar. Skatteutskottet avstyrker detta med hänvisning till 1977 års beslut i motsvarande ärende, då motorfordon generellt undantogs från ifrågavarande regler. Skälet härtill ansågs då vara att avdraget medfört snedvridningseffekter inom motorbranschen och överlager av begagnade bilar. Utan minsta hänsyn till den faktiska utvecklingen inom taxirörelsen under det senaste året uttalar utskottsmajoriteten, att man inte kan tänka sig att återinföra den stimulans för taxiverksamheten som investeringsavdraget skulle utgöra. Det kan rimligen inte vara obekant för utskottet, att lönsamheten hos taxi f.n. är mycket dålig. Det har skett en betydande nedgång i antalet s.k. spontana köruppdrag, vilket fått allvarliga konsekvenser med hänsyn till att de myndigheter som prövar och fastställer körtaxorna inte gör detta i relation till det faktiska rörelseresultatet. Kundbeställningarna är ytterst ojämnt fördelade under dygnet, vilket medför en ojämn utnyttjandegrad.Ej utnyttjade taxibilar ger inga inkomster men medför likväl kostnader för taxiägarna. Möjligheterna till rationaliseringar inom verksamheten är begränsade. Taxirörelsen är av naturliga skäl personalintensiv — en dygnetrunttaxi torde kräva minst tre förare — och personalkostnaderna är höga. Detta medför att det i betydande omfattning är fråga om enmansföretag — det lönar sig inte att anställa ytterligare personal. Bilparken utnyttjas inte i full utsträckning. Försäkringssidan är en annan kostnadsfaktor av betydenhet. Som exempel kan nämnas att premien för en Mercedes av 1977 års modell ligger på 34 000 kr. i storstadsområdet. Mercedes är som bekant mycket vanlig som taxibil, beroende på att den har i sammanhanget positiva egenskaper. Den försämrade lönsamhetsutvecklingen och svårigheter också när det gäller kapitaltillgången, vilket inte minst gäller det fåtal förekommande i aktiebolagsform drivna taxirörelserna, har otvetydigt minskat möjligheterna att investera i nya bilar. Enligt uppgift från Volvobil AB har nedgången i försäljningen av nya bilar under 1978 varit drygt 30 926, vilket innebär att man nu ligger under den försäljningsnivå som ekonomiskt motiverar specialtillverkningen av taxibilar. De minskade nyinvesteringarna medför att begag nade bilar utnyttjas i så mycket större omfattning, vilket på sikt kan leda till försämrad säkerhet. Att en ny bil generellt sett är säkrare i trafiken än en äldre torde inte kunna ifrågasättas. Dessutom — vilket påtalas i reservationen 7 — uppfyller givetvis den nyare bilen bättre kraven på en god arbetsmiljö för föraren och god komfort för resenärerna. Landsting och kommuner utgör betydande kunder hos taxi, som ju bl.a. svarar för stora delar av skolskjutsoch färdtjänstverksamheten. Enligt uppgift ligger ca 60 96 av den totala taxiverksamheten på det kommunala området, motsvarande ett värde av ca 800 milj.kr. Det är således fråga om en avsevärd kommunal kostnadsinsats. Varje höjning av taxorna medför alltså ökade kostnader för kommunerna, vilket är nog så väsentligt att beakta i sammanhanget. Det är länsstyrelserna som efter prövning av prisoch kartellnämnden fastställer taxorna. Den fastställda prissättningen har emellertid inte medfört att taxi fått kompensation för sina ökade kostnader. Lönsamheten har sjunkit. Som jag redan påtalat har antalet köruppdrag minskat, vilket tydligen har med prissättningen att göra. Allmänheten tycks i ökad omfattning söka klara sina transporter på ett sätt som innebär mindre kostnader än genom taxi. Lösningen av problemen med försämrad lönsamhet och minskade nyinvesteringar torde därför mer ligga i åtgärder som begränsar kostnaderna än i allt högre taxor. Ett återinförande av investeringsavdraget utgör just en sådan åtgärd. Av vad jag framfört torde med all tydlighet framgå att det finns starka skäl att tillmötesgå Svenska taxiförbundets till skatteutskottet riktade hemställan om att investeringsavdraget skall få gälla också för taxibilar. Utskottsmajoriteten har som sagt ställt sig kallsinnig till detta genom att avstyrka den av mig väckta motionen. Moderata samlingspartiets representanter i utskottet har emellertid insett det berättigade i att taxirörelsen omfattas av den ifrågavarande stimulansåtgärden och reserverat sig i ärendet. Jag ber att få yrka bifall till denna reservation. Herr talman! Det andra ärendet som jag vill ta upp vid det här tillfället gäller äldrestödet inom tekoindustrin. Vi har tidigare vid åtskilliga tillfällen diskuterat tekofrågorna i den här kammaren, med anledning av den långvariga och allvarliga kris som drabbat denna näringsgren. Vi vet också att regeringen aviserat att till våren lägga fram en proposition med förslag till åtgärder inom området. Det finns därför i det här sammanhanget ingen direkt anledning att åter dra i gång en omfattande tekodebatt — vi får den alltså senare. Detta betyder nu inte att problemen på något sätt skulle vara mindre eller vara borta. Vi vet alla att tekobranschen alltjämt brottas med stora svårigheter och att sysselsättningssituationen är mycket allvarlig, vilket ju också är skälet till att äldrestödet nu föreslås fortsätta att utgå också under första halvåret 1979. Tekoindustrin lider fortfarande av sviterna från dels den omfattande internationella lågkonjunkturen, dels den misslyckade ekonomiska politik som socialdemokraterna bedrev i regeringsställning. Den politiken kännetecknades 2. av selektiva stödåtgärder i en omfattning som snedvridit konkurrensförhållandena inom landet och försatt en rad företag, som ej varit föremål för stödet, i en sämre situation och 3. av en ohejdad import från lågprisoch låglöneländer, vilket åstadkommit stora svårigheter för vår inhemska tekoindustri. Äldrestödet är alltså en av de åtgärder som vidtagits för att söka dämpa de negativa effekterna på sysselsättningsområdet. Det är naturligtvis angeläget att det kan fortsätta att utgå också under 1979 på hittills gällande grunder, och jag biträder självfallet förslaget i den delen. Däremot kan jag inte acceptera, att man nu plötsligt skall frångå vad riksdagen tidigare beslutat beträffande stödet till Eiserkoncernen. Då riksdagen 1977 beslutade om bildandet av den statliga tekokoncernen med Eiser som moderbolag, fastslog riksdagen samtidigt att den ifrågavarande företagsgruppen utöver ett kapitaltillskott på 190 milj.kr. inte under 1978 och 1979 skulle erhålla ”statliga lån, lånegarantier eller bidrag av industrioch sysselsättningspolitisk natur för tekoindustrierna, inkl. äldrestöd”. I beslutet angavs alltså särskilt, att äldrestödet inte skulle kunna utgå till koncernen under 1979. Ingenting angavs om att detta skulle gälla endast under förutsättning att äldrestödet ej heller skulle utgå till övriga tekoföretag. Vad utskottsmajoriteten nu åberopar i det avseendet är alltså en ren efterhandskonstruktion utan verklighetsförankring. Ofrånkomligt är, att Eiserkoncernen redan erhållit stora statliga subventioner omfattande också 1979, att detta skapat en snedvriden konkurrenssituation gentemot de privata företagen, att denna osunda konkurrens ytterligare kommer att förstärkas, därest koncernen nu också skall erhålla äldrestödet, och att detta klart strider mot av riksdagen tidigare fattat beslut. Det kan inte vara statens uppgift att tilldela de statliga företagen sådana särskilda förmåner, att detta medför en osund konkurrens och skapar svårigheter för de privata företagen. Det måste tvärtom vara en skyldighet för staten att driva en sådan politik, som skapar förutsättningar för företagen att utvecklas och bedriva sin verksamhet på lika och rättvisa villkor. Det nu föreliggande förslaget innebär ett klart åsidosättande av dessa krav. Det bör därför avvisas, och jag yrkar alltså bifall till reservationen 2 vid arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 15.

Herr talman! Jag skulle i denna något diversifierade ärendebehandling vilja återvända till skattefrågan och framhålla följande. Det tog lång tid att förstöra det svenska skattesystemet. Men det gick till slut. Det kommer att ta ännu längre tid att reparera det, om det över huvud taget går. Reparationsarbetet har dock nu börjat. Jag menar att vi kan tacka inflationsskyddet av skatteskalan för detta. Det skyddet borde ha kommit långt tidigare. En progressiv skatteskala och inflation går inte ihop. Det är ju en självklarhet, men den måste ändå förklaras. Inflationen rubbar varje år den ursprungligen avsedda verkliga innebörden av en i riksdagen beslutad skatteskala. Varje inkomsttagare skjutsas av inflationen upp till en högre skatteprocent än vad riksdagen har menat. Inflationen skapar en skattehöjningsautomatik. Därmed rubbas också den samhällsekonomiska grundvalen. Löntagarna vet inte var de skattemässigt står inför kommande år. Avtalsrörelsen får inte den fasta grund som det samhällsekonomiska ansvaret kräver. Men nu skall det alltså bli annorlunda. Skatteskalan skyddas mot inflationens skadeverkningar. De inflationsautomatiska skattehöjningarna uteblir. Någon skattesänkning är det ju inte fråga om. Det får man ofta höra i debatten, men det är inte sant. Det är ju fråga om en utebliven skattehöjning. Samtidigt säger man att den skattesänkning, som inte är en skattesänkning utan en utebliven skattehöjning, är orättvis, därför att den påstås gynna högre inkomsttagare och missgynna lägre inkomsttagare. Det påståendet blir ännu mer osant eftersom det utgår från en osanning som förvärras. En utebliven skattehöjning kan rimligen inte bli en orättvis skattesänkning. Det är för det politiska arbetets anseende beklagligt när debatten urartar på det sättet. Detta, herr talman, om den inflationsskyddade skatteskalan — en, menar jag, för den framtida samhällsekonomin avgörande skattepolitisk händelse. Den inflationsskyddade skatteskalan är dock bara början på arbetet att reparera det förstörda skattesystemet. Nästa steg blir att komma till rätta med marginalskatteproblemet. Om detta skulle jag, herr talman, vilja säga följande. Som vi nu har det med marginalskatten kan vi naturligtvis inte ha det i fortsättningen. Skatteprocenten i vanliga inkomstlägen har blivit orimligt hög. Arbetsmotivationen minskar. Det kostar inte så mycket att ta deltid i stället för heltid. Det lönar sig inte tillräckligt att flytta till ett mer välbetalt jobb på annat håll. Jobbet som erbjuds efter vidareutbildningen ger inte mycket mer i plånboken. Det finns flera exempel på marginalskattens skadeverkningar. Vi har fått en skattetrötthet som skapat en arbetströtthet, som i sin tur i det långa loppet naturligtvis ger oss problem med produktiviteten. Marginalskatten har blivit en välståndsrisk. Målsättningen bör vara att marginalskattesatsen i de vanliga inkomstlägena är 50 26. För sin ökade eller förbättrade arbetsinsats skulle man alltså få behålla hälften. Då skulle många av de nu resignerade börja tycka att det återigen skulle löna sig att arbeta. Men hur skall vi uppnå det målet? Det stora problemet sägs vara att en rejäl marginalskattesänkning kostar så mycket pengar. De pengarna skulle vi i så fall få hämta exempelvis från en höjd moms. Det ligger naturligtvis inte något principiellt felaktigt i ett sådant arrangemang. Vårt skatteystem är bra om det på en och samma gång ser till att det lönar sig både att arbeta och att spara. Men vad är det som säger att en marginalskattesänkning måste kosta pengar? På kort sikt är det naturligtvis riktigt att en sänkning av marginalskatten kostar pengar genom det statliga inkomstbortfallet. Men gäller det också på lång sikt? Det är inte alldeles säkert. Mycket talar för att det kan vara tvärtom. Meningen med marginalskattesänkningen är ju att locka fram en större och bättre arbetsinsats. Det ger en större lönesumma att beskatta. Då kan en lägre skattesats ge större statliga inkomster än en högre skattesats på en mindre lönesumma. Med det här har jag, herr talman, bara velat antyda något om marginalskatteproblemen och vad som bör beaktas då vi snart går att ta itu med detta för samhällsekonomin ytterst allvarliga problem. Hittills har jag berört dels inflationsskyddet av skatteskalan, dels marginalskattefrågan. Den tredje punkten i arbetet att reparera det svenska skattesystemet är kommunalskatten. Expansionen i den kommunala verksamheten kommer vi inte till rätta med förrän vi har fått en bättre ordning för att ta vara på den kommunala självstyrelsens inneboende goda hushållningsförmåga. Vi har för mycket hinder för en klok hushållning i statliga bestämmelsers pekfingrar till kommunalpolitikerna. Men det handlar inte bara om att ta vara på kommunernas goda hushållningsförmåga. Det handlar också om att inte inleda kommunerna i för starka frestelser. Ibland hindrar den kommunala beskattningsrätten kommunerna från att ta vara på sin förmåga att hushålla bättre. Här måste det till, menar jag, en nyordning. Men så finns det ett särskilt kommunalskatteproblem som vi nu måste ägna en mera slutlig uppmärksamhet. Det handlar om den kommunala skatteutjämningen eller vad jag skulle vilja kalla något av den glömda solidariteten i vårt land. Ibland verkar det på mig som om det problemet inte är tillräckligt uppmärksammat. Får jag ge en liten illustration som kanske kan hjälpa till att öka uppmärksamheten. Vi kan tänka oss två inkomsttagare som vardera skattar för 70 000 kr. De bor på var sin sida om en kommungräns. Skillnaden i kommunal utdebitering säger vi är 2 kr. per skattekrona. Det är inte särskilt uppseendeväckande, snarare tvärtom. Det är ganska vanligt. Låt oss anta att han som bor i kommunen med den större kommunalskatten säger sig vilja ha lika mycket i plånboken som han i kommunen med 2 kr. lägre kommunalskatt. Vad måste han då göra? 2 kr. eller, rättare sagt, 2 26 på 70 000 kr. är 1 400 kr. Det är nettoskillnaden — Nr 56 mellan de två. Hur mycket måste man tjäna för att få ihop 1 400 kr. i det Fredagen den inkomstläget? Med den marginalskatt vi nu har måste den här inkomstta 15 december 1978 garen tjäna ihop 4 200 kr. brutto för att få behålla de 1 400 kronorna. För att få ihop en lön på 4 200 kr. måste den som bor i kommunen med den 2 kr. högre kommunalskatten jobba tre veckor av semestern. Jag frågar: Är det ett rättvist skattesystem där två jämställda inkomsttagare på var sin sida om en kommungräns måste prestera så skilda arbetsinsatser för att bli jämställda i plånboken? Naturligtvis inte. Det här måste rättas till. Herr talman! Det som nu ligger på riksdagens bord är ett ekonomiskt stimulanspaket. En bit av det paketet handlar om skatter. Därför kan det som sker i det avseendet inte bli särskilt stort och betydelsefullt, bortsett från att vi bör stå fast vid beslutet om inflationsskyddad skatteskala. Vad däremot marginalskatten och kommunalskatten beträffar, kan vi inte mycket mer än ge anvisningar för den fortsatta hanteringen av dessa frågor. Det har jag försökt göra nu. Herr talman! Jag yrkar bifall till utskottens förslag.

Herr talman! Efter gårdagens maratonbetonade debatt är väl alla argument för och emot så genomluftade att jag kanske skulle kunna, för ovanlighetens skull, avstå från uppträdandet här i talarstolen. Jag har lämnat mitt manuskript kvar inne på rummet och tänkte nu ägna mig åt att göra några små kommentarer till den debatt som fördes under gårdagen. Det var väl någonting av skall vi säga självgodhet eller, mera rått uttryckt, skryt som präglade både Gösta Bohmans och Thorbjörn Fälldins inlägg när de skulle rättfärdiga sina tidigare insatser i trepartiregeringen. Jag skall naturligtvis inte stå och upprepa vad jag många gånger från den här talarstolen har sagt genom att hänvisa till den utveckling på olika ekonomiska strategiska områden som vi alla kunnat avläsa under dessa två år. Men jag skall citera en i och för sig respektabel veckotidning. Jag försäkrar herr talmannen att den inte utan vidare representerar de politiska värderingar jag står för. Den här tidningen har försökt beskriva dagsläget från vad jag tycker är en balanserad utgångspunkt. Jag har tillåtit mig att vid flera tillfällen rekommendera viss behärskning då man i dagsläget vill ta ut de goda tiderna i förskott. Jag tror man är litet för tidigt ute. Tidningen hänvisar till den ljusa bild som ofta förekommit från borgerliga talarstolar och i borgerlig press daterad till de senaste månaderna: ”Den här ljusa bilden är i stor utsträckning en följd av att pretentionerna på vad som är bra sänkts drastiskt i vårt land under den allvarliga ekonomiska kris som vi nu levat med i flera år. Det som förr var ”dålig tillväxttakt” kallas nu för kraftig uppgång”. Bara något inte sjunker ytterligare betraktas det som en stor positiv nyhet. Men den ljusa bilden beror även på en slapp analys om vad som egentligen hänt. -—-- För det första är jämförelseperioden 1977 extremt låg. Det gäller särskilt för personbilsexporten. För det andra beror en hel del på devalveringarna. Svenska varor som exporteras innehåller stora mängder importvaror. Den delen av exporten har stigit i pris mätt i svenska kronor genom devalveringen. För det tredje är en ökning av exporten i takt med världshandelsutvecklingen inget märkligt. Det visar bara att vi inte tappar ytterligare mark till våra utländska konkurrenter.

Den lageruttömningen är ingenting man kan upprepa år efter år. Det är en engångsåtgärd. Därför är det viktigt att påtala detta, vilket man gör i den här tidskriften. ”Vi finner då att hittills i år gick det inte särskilt strålande för den svenska exporten”, säger tidskriften. ”Värdeandelen sjönk med bortåt 8,5 26 första halvåret. Det är så långt som statistiken i dag tillåter en verklig jämförelse. Nedgången motsvaras ungefär av sänkta svenska relativpriser genom bl.a. devalveringarna. Volymandelen är ungefär oförändrad. Våra marknadsandelsförluster ligger alltså kvar på ca 20 96 även i år.” Nu frågar naturligtvis någon vem det är som svarar för den tidskriften. Den heter Arbetsgivaren och är utgiven av Svenska arbetsgivareföreningen. Den är daterad den 26 oktober, således tidsmässigt ungefär samstämd med den tidpunkt då regeringen skrev sin proposition om den ekonomiska politiken så fylld av tillförsikt att finansutskottets majoritet har prisat läget i höga tonarter. Det har också från den i går så livligt debatterade nya långtidsutredningen hämtats argument som skulle stötta upp den utveckling som man hoppas på. Och visst kan man hoppas, om man inte hoppas alltför mycket. Jag har haft möjligheter att ganska ingående studera långtidsutredningar från början av 1950-talet till dags dato, och jag vet ungefär hur illa de stämmer, när de konfronteras med den hårda verkligheten. Men när jag ser på den senaste långtidsutredningen tycker jag att den representerar en högre grad av osäkerhet än vad jag kan erinra mig att de tidigare har gjort. Långtidsutredningen är en respektabel arbetsprestation av högt utbildade och intellektuellt välutrustade personer, men dessa personer råkar ha liten kännedom om hur verkligheten fungerar. Det antagande som det hela bygger på, att man skall ha en mycket kraftig vinstackumulering i de svenska företagen parallellt med att löntagarnas standard skall ligga stilla, har ju ingenting att göra med en kännedom om verkligheten. Vad som är vårt stora problem och kommer att vara vårt stora problem framöver är bekymren med sysselsättningen. Man kan naturligtvis redovisa Nr 56 att vi f.n. har 4,1 miljoner människor i arbete enligt statistiken, men det Fredagen den tillfredsställer inte alla dem som önskar utföra ett arbete och inte får något. De 15 december 1978 arbetslöshetssiffror som redovisats har sjunkit de senaste månaderna, men detta balanseras av att man samtidigt gör kraftigare insatser via arbetsmarknadsverket. Om vi ser på det sammantagna antalet människor som erbjuder sin arbetskraft för arbetsmarknaden men inte kan få någon anställning, finner vi att den siffran ligger på ungefär 250 000 eller 6 ?v av arbetskraften i dag. Det ären hög siffra. Vad jag framför allt fäste mig vid häromdagen, när jag tittade i arbetsmarknadsverkets statistik, var att vi har 976 000 deltidsanställda. Således är nära en fjärdedel av alla de i sysselsättning varande deltidsanställda. Självfallet är en hel del frivilligt deltidsanställda, men en stor del av dem är tvångsmässigt deltidsanställda. Detta innebär att situationen fortfarande är alarmerande. Fortfarande är de samhälleliga insatserna för att komma till rätta med arbetslösheten de helt överskuggande politiska uppgifter som vi har att gemensamt försöka ta oss an. Hur skall vi lösa dessa problem? Den frågan kan man ställa. Jag har många gånger talat för att det nu är erforderligt med stimulans till den interna ekonomin, eftersom 75 26 av vår ekonomi härleder sig till byte av varor och tjänster inom den egna nationen. Varför blir det inte fart på det hela, kan man fråga sig. Jag vet att många är beredda att resa sig upp och säga: Fortsättningsvis har företagen för dåliga vinster. Det sades under gårdagen från denna talarstol att man behöver ytterligare sänka socialavgiftsuttaget, för arbetsgivaruttaget är ju redan konsumerat. Men de sociala avgifter som arbetsgivare har skyldighet att betala bör sänkas med 10 20, menade man, för att man skall få det eftersträvade konkurrensläget, som det heter, och få fart på den industriella aktiviteten. Det där håller inte heller vid en närmare granskning. Från år 1977 till 1978 ökade industrins tillgodohavanden på inlåningsräkningar i de svenska affärsbankerna med — jag jämför kvartalsavstämningarna för de tre första kvartalen i år med motsvarande under fjolåret — 30, 40 resp. 49 96. Det står i dag 11 miljarder på affärsbankernas räkningar som exklusivt tillhör industrin. En årsinvestering på den industriella sektorn i vårt land representerar 14 miljarder. Och det är rätt ovanligt att man betalar alla investeringar kontant. Det finns följaktligen inte några direkt finansiella hinder för att man skall kunna komma i gång med en investeringsaktivitet. Allt tal om att vi nu måste se till att vinsterna stiger och att företagarna får mer i plånböckerna är ett camouflage för andra intressen — det håller inte vid en korrekt och objektiv bedömning. En bankdirektör försökte för några år sedan beskriva det här problemet genom att säga: Man kan leda hästen till källan och man kan se till att det är vatten i källan, men hästen dricker inte om han inte är törstig. Det är en naturlig reflexion som ingen kan bestrida som har någon personlig kännedom om hästarnas sätt att vara och inte vara. Om man anpassar detta till industrin och företagen, skulle man kort och gott kunna säga att den bristande 29 investeringsaktiviteten inte har förändrats i år. Den är fortfarande, enligt de senaste siffrorna, ungefär lika nedslående som den var 1977. Det beror helt enkelt på att efterfrågan saknas — och efterfrågan representeras till tre fjärdedelar av vad de svenska konsumenterna har i sina plånböcker när det gäller att satsa pengar. En efterfrågesektor som uppenbarligen fortfarande är alldeles för låg är naturligtvis bostadsproduktionen. Knut Johansson redovisade för bara några minuter sedan sysselsättningssiffrorna för byggnadsarbetarna i olika delar av landet. Med undantag av Stockholms län var siffrorna ytterst alarmerande. Jag har på sista tiden sett att regeringen är ganska tillfredsställd över bostadsbyggandets utveckling. Är inte också det en tillfredsställelse som är mera en läpparnas bekännelse och inte har ett reellt underlag i verkligheten? Jag skall redovisa några siffror som jag tycker skall finnas med i riksdagens protokoll. Om jag ser på den statistiska bilden av bostadsbyggandets utveckling och tar 12-månaderssiffror från ultimo september retroaktivt 12 månader, har jag följande siffror för antalet påbörjade lägenheter: 59 800 för 1976, 51 800 för 1977 och 56 000 för 1978. Vi är således under de senast förflutna 12 månaderna inte uppe i den aktivitet i form av påbörjade lägenheter som vi hade åren 1975 och 1976. För inflyttningsfärdiga lägenheter var siffrorna, med samma retroaktiva 12-månadersberäkning, 62 000 i september 1976, 56 000 i september 1977 och 51 400 i september 1978. Det ser litet bättre ut när det gäller siffrorna för pågående lägenhetsbyggen, men det är inget att skryta över. De var 44 000 år 1976, och de är 44 000 år 1978. Jag har velat redovisa dessa siffror för att så att säga ställa kyrkan litet mer rätt i bygden. Jag har också ambitionen att försöka ta upp frågan om de mycket omtalade marknadsandelarna. Det har förts en lång diskussion om skuldbördan, varför vi tappade marknadsandelar under åren 1975-1976. Man brukar säga att orsaken var den löneinflation som hade gått fram över landet och att det var socialdemokraternas fel att det blev en sådan löneinflation. Jag tror att jag har bemött dessa påståenden tidigare. Jag kan nu göra det genom att enkelt och kort säga, att de löneavtal som träffades för åren 1975 och 1976 visserligen först träffades av staten, sedan av kommunerna och sist av den fria marknaden, men uppgörelserna träffades inom ramen av ungefär en vecka. Sedan hände någonting, och det var att företagarna, som fortfarande hade i minnet de lysande vinster de gjorde under 1974, släppte fram en kraftig löneglidning. Den fria marknaden drog upp lönerna så att staten och likaså kommunerna i efterhand anständigtvis fick lägga på extra höjningar för att inte eftersläpningen skulle bli alltför stor. Vi är ense om att vi inte skall ha politiska ingrepp på lönemarknaden. Det är organisationernas sak att klara det. Här hade de friheten. Gick de för långt? Måhända. Men då är det de som får ta ansvaret och korrigera det. Den gamla socialdemokratiska regeringen skall inte hängas ut när man har kriterier på att viiefterhand var tvungna att anpassa lönerna på den offentliga sektorn för att det inte skulle bli alltför stor orättvisa. När det gäller Sveriges marknadsandelar säger man att det börjar rätta till sig nu tack vare devalveringar och svångremspolitik. Hur står det till med det egentligen? Marknadsandelarna avgör om en nation får överskott i sin handelsbalans och bytesbalans eller om den får underskott. Under 1975 och 1976 var det av OECD:s 15 nationer egentligen bara 2 eller möjligen 3, som hade överskott och som vann marknadsandelar. Alla de andra nationerna förlorade. Sverige var en av dem. Men jag skall inte lägga ut texten mer om det. Nu talar man om att vi återvinner marknadsandelar igen. Det är tydligen en sanning med åtskilliga reservationer. Det ger mig återigen anledning att rekommendera en behärskad optimism när man ser mot framtiden. Det avgörande är ju vilket värde vi får ut av vår utrikeshandel inte volymen. Det är värdet som bestämmer om vi har överskott eller underskott i vår bytesbalans. Jag har här framför mig en, som jag tycker, tillförlitlig utredning om vad som har hänt på det här området. 1973 hade Sverige en andel i värde av världshandeln som uppgick till 3,2 26. Andra kvartalet 1977 hade den sjunkit till 2,8 96. Sedan fick vi ett par devalveringar, svångremspolitik och mycket annat. Andra kvartalet 1978, när hela denna procedur hade gått av stapeln, hade vår värdemarknadsandel sjunkit med ytterligare en tiondel. Då var vi nere i 2,7 26. Det här är taget ur en publikation som sannerligen inte har någon anledning att försvara de politiska värderingar jag företräder utan snarare motsatsen. Men jag har läst den med stort intresse — jag tycker den är vederhäftigt gjord. Det här ställer hela diskussionen om marknadsandelar i en ny dager. Det visar att varken devalvering, momshöjning eller svångrem och allt vad det nu var spelat någon roll för att återvinna marknadsandelar, om man räknar marknadsandelar i värde, och det är det man skall göra när man vill ha reda på om man har överskott eller underskott i affärerna med omvärlden. När jag nu är inne på dessa frågor är det frestande att som allra hastigast beröra den industripolitik och näringspolitik som f. n. är det stora problemet för nationen. Det gäller att få fart på investeringslusten igen. Vi kan åstadkomma det via en expansion av bostadsbyggandet. Mitt parti har anvisat vägar för detta — jag skall inte upprepa det. Det kan bli fart på investeringslusten genom att man helt enkelt återställer köpkraften och konsumtionsförmågan hos de breda folklagren i vårt land. De alternativ som har lagts fram från vårt parti har en stimulanseffekt som går längre än andra alternativs. Det är vad vi behöver just nu, framför allt därför att stimulanserna bör inriktas på de grupper av medborgare som många gånger har långt kvar innan de tillfredsställt ens de rent dagliga behoven. Ett populärt argument är att snabbt döma ut gamla erkända stabila branscher och industriområden och säga: Nu måste vi hitta på någonting annat och nu måste vi skapa alternativ produktion. Jag hyser all respekt för de tankegångarna och vill gärna understryka att vi skall mobilisera vad vi har av kraft och intellektuella utförsgåvor för att nå en alternativ produktion. Jag har dock varit med tillräckligt länge och jag har studerat detta tillräckligt mycket för att förstå att man inte så där utan vidare kan skapa sysselsättningsmöjligheter. Det är inte att plocka de mogna frukterna från träden. Detta är någonting som alla nationer funderar på i ett konkurrensläge, där alla nationer slåss om kunderna. Det är möjligt att vi på vissa områden kan göra oss gällande. Men det löser inte sysselsättningsproblemen, och därför är vi tvingade att slå vakt om de gamla vederhäftiga basnäringar som ger den stora sysselsättningen. Även om det kostar pengar, ser jag inga vägar ur detta. Särskilt nu när jag har glädjen se både statsministern och arbetsmarknadsministern i statsrådsbänkarna vill jag understryka dessa synpunkter. Jag skulle kunna exemplifiera detta. Vi är duktiga på telefonsystem här i vårt land, men naturligtvis kan vi bli ännu duktigare. Vi är rätt duktiga på att bygga bilar, men naturligtvis kan vi bli ännu duktigare på att bygga bilar och göra dem ännu mer konkurrensoch slagkraftiga. Detta är gamla basnäringar som ständigt är föremål för teknisk utveckling. Då kommer man helt enkelt fram till att det är nödvändigt att satsa pengar på det avsnittet för att reda upp de industriella problemen och sysselsättningsproblemen. Inte bara staten skall satsa pengar — även om staten givetvis skall göra det så långt vi orkar med — utan det tarvas ideliga uppmaningar till industrierna att inte eftersätta sina egna engagemang på detta område. Vi har haft litet för mycket av industrifallissemang, där vi i efterhand kan konstatera att man har uraktlåtit att följa med i den tekniska utveckling som andra länder har presterat. När sedan katastrofen kommer är det inte bara aktieägarna som får dra veven, utan också — vilket är ännu värre — tusentals anställda arbetare och tjänstemän ställs inför en situation som är enormt dyster. Jag har velat säga detta till försvar för de gamla basnäringarna, även om jag självfallet gärna stryker under att innovationerna har sin betydelse liksom den alternativa produktionen. Men när det gäller de tunga basnäringarna är det angeläget att klara sig över den svåra tiden och arbeta vidare inom dessa basnäringar. De är sannerligen inte ute ur sinnevärlden, om jag riktar blickarna framöver. Ett område där jag tror att vi möjligen skulle kunna ha chansen att göra oss gällande på exportmarknaden -— där letar vi ju efter områden — är faktiskt kärnkraft för energiproduktion. Det kan bli en exportvara. Vi har haft möjlighet att bedöma den svenska tekniken parallellt med andra nationers teknik i vår egen kärnkraftsutrustning här i Sverige. Jag tvekar inte att säga att den svenska tekniken har visat en utomordentligt god konkurrensförmåga. Måhända har den varit förnämligare än de andra parallellreaktorer som byggts. Skall vi nu ge oss ut på exportmarknaden och sälja energi i form av kärnkraftsaggregat, måste det emellertid bli en annan uppfattning hos nationens ledande, dvs. regeringen, än vi har dragits med under dessa två år. Den religiösa föreställning som centerpartiet har haft visavi kärnkraften har ju blockerat även de båda andra partierna, som verkligen velat något på detta område. Därför har vi haft två bortkastade år, och när trepartiregeringen nu har upplösts hoppas jag livligt att majoriteten av riksdagens ledamöter skall komma ur blockeringen av tankeverksamheten. Det är nödvändigt att vi tar tag i den här frågan och ser efter om kärnkraftsproduktion kan vara en exportvara. Herr talman! Det är möjligt att jag hållit på de 20 minuter som jag har antecknat mig för, men jag skall väl säga någonting om skatten också. Där kan jag inskränka mig till att beröra själva principen om indexreglering av skatteskalan. Det är så behändigt att gå upp i talarstolen och säga: Det är riksdagen som skall avgöra hur skatten skall fördelas mellan olika inkomsttagargrupper. Det skall inte den anonyma och obestämda inflationen avgöra. Ja, ärade kammarledamöter, vad står vi i för situation i dag? Vistår iden situationen att ur en urusel statskassa — jag säger det med hänsyn till den enorma underbalanseringen och upplåningen — skall vi ändå lyfta ut mellan 5 och 6 miljarder i återbäring till Sveriges skattebetalare. Vi är automatiskt bundna för 3,2 miljarder av den återbäringen genom indexreglering. Riksdagens ledamöter är förhindrade att fritt ha sin uppfattning om hur dessa 5 å 6 miljarder kronor rätteligen bör placeras, när Sveriges medborgare skall ta emot dem. Riksdagens ledamöter är förhandsbundna av inflationsutvecklingen — mer än hälften av beloppet har ni ingen möjlighet att ha någon uppfattning om. Detta är ju sanningen, även om man nu slår sig för bröstet och säger: Det är riksdagen som skall avgöra skattesänkningarna och icke inflationen. Vill man att riksdagen skall avgöra skattesänkningarna och fördelningen av de skattesänkningar som man anser att man har rätt att kosta på sig, då skall riksdagen varje gång kunna ta det beslutet fri och obunden av inflationen. Nu binder inflationen riksdagen och förhindrar riksdagens fria prövningsrätt — det är ju innebörden av indexregleringen. Inflationen är en förbannelse för land och folk, därom behöver jag inte lägga ut texten så särdeles mycket. Inflationen slår hårdast mot de människor som ligger i låga och medellåga eller medelhöga inkomstlägen, mot de människor som inte har några möjligheter att spara pengar, mot de människor som behöver vad de tjänar för att klara de oundgängliga utgifterna. Därför menar jag att det skall vara riksdagen obetaget att diskutera skattesänkningarna oberoende av inflationen. Filosofin bakom att slå vakt om indexregleringen bygger på någon förunderlig uppfattning om att den fördelning av skattebördan som vi har i ett specifikt utgångsläge representerar något slags högre objektivitet som man icke får ändra på. Så kan det ju inte vara, om man vill ha rätten att pröva skattepolitiken efter människornas behov. Allra sist, herr talman, två ting.

Ingenting kan ju vara mera felaktigt. Man kan föra det resonemanget om man är så lat att man inte läser vad dessa två har skrivit i sina artiklar. Det är ledsamt att behöva bevittna att man ogenerat går upp och använder Myrdal och Edin som slagträn emot den socialdemokratiska skattepolitiken och därmed ger människorna intrycket att det nu är så illa ställt att den skattepolitiken haft sin tid, att det nu måste bli något annat. Man ger därmed människorna föreställningen att de kan leva vidare i ett välfärdssamhälle utan att betala för det. Ett större lurendrejeri har ju inte förekommit. När man nu använder dessa båda män på detta sätt är man ytterst hänsynslös i sin argumentation. Myrdal säger i sin artikel att den skattebelastning vi har i dag är ungefär 50 26 av BNP. Han kan mycket väl tänka sig att det blir 60 96 eller ännu mer, för samhället behöver dessa pengar, och då får vi offra dem. Han anser således inte att vi tar ut för hög skatt av människorna i dag. Däremot har han uppfattningen att vi kan ta ut dem på ett annat sätt. Genom en klatschig och jag kanske skall säga litet slängig skrivstil har han väckt en uppmärksamhet som är speciellt påfallande, men hans budskap är ingen kritik mot skattebördan i och för sig. Han ställer in sig i ledet bland dem som anser att den är nödvändig för att klara ett välfärdssamhälle, och han kan för sin del acceptera ett ännu kraftigare skatteuttag. Men han vill alltså ha ett annat system för att ta ut pengarna. Där lanserar han en progressiv utgiftsbeskattning. Det är en idé som uppfanns av en engelsk nationalekonom i början på 1950-talet. Den prövades då av den engelska labourregeringen men stoppades i skrivbordslådan såsom omöjlig att genomföra. Idén har sedermera av och till kommit upp ibland de teoretiskt intresserade skattedebattörerna, men ingen har ansett att den går att genomföra i praktiken. Idén utreddes i vårt land av professor Lodin. Den prövades i 1972 års skattekommitté med resultatet att kommittén säger att den inte är praktikabel i vårt land. Följaktligen har den lagts åt sidan. Det är en intressant teoretisk diskussion, men när erfarna skattemän sätter sig ned och läser igenom vad den innebär säger de att det går inte att genomföra den. Då är det väl inte så mycket kvar av Gunnar Myrdals, som man trodde, fina slagträ mot den socialdemokratiska skattepolitiken. I den senaste veckans nummer av Fackföreningsrörelsen uttalar sig Per Olof Edin, dvs. Metalls utredningschef. Han tycker att vi i Sverige har världens kanske bästa skattesystem, men att det sämre tål den nuvarande belastningen, och eftersom det är nödvändigt att höja skattetrycket ytterligare, tar han sig friheten att annonsera ett alternativ. Han har också tittat på det Myrdal-Lodinska utgiftsskattesystemet, och han säger att vi måste hitta ett annat system. Lodins förslag har den svagheten att möjligheterna till skattefusk är ännu större och antalet kryphål fler än i vårt nuvarande skattesystem. Myrdal har skrivit hela sin artikel för att ge människorna föreställningen att man skulle komma åt skattefusket om man gav sig på detta system. Men här kommer en annan skatteintresserad ekonom och säger att det blir värre än vad det är i dag. Edin slutar med att understryka att vårt skattesystem sannolikt är ett av världens bästa. Men vad är nu hans idé, eftersom han kritiserar det nuvarande? Jo, han menar att vi måste lägga över beskattningen på företagen. Det är hans enkla budskap till det svenska folket. Nr 56 Denne Edin och denne Myrdal, som herr Bohman åberopade i argumentationen i går, är båda på det klara med att skatterna behövs — och kommer att behövas i större utsträckning än i dag. En av dem har angivit ett system som ingen annan anser går att genomföra i praktiken. Det innebär en intressant politisk diskussion men ingenting annat. Den andre har ett system som naturligtvis skulle gå i praktiken, dvs. att gradvis föra över beskattningen från de enskilda individerna till företagen. Jag har personligen den uppfattningen att det kan vara en framkomlig väg, om man kan ordna det i samband med löntagarorganisationernas avtalsrörelser och i form av skattesänkningar konsumera det utrymme som står till förfogande för lönehöjningar. Men då blir det arbetsgivaravgifter eller någon annan avgift som man lägger på företagen. Alla de som nu fördömer skattesystemet och prisar dem som säger att vi skall ha andra system är ju inte beredda att dra den logiska slutsatsen av sin kritik — att man skall lägga över bördan på företagen i form av ökade arbetsgivaravgifter. Man säger ju motsatsen: att vi skall reducera arbetsgivaravgifterna. Men vi skall ha ett nytt skattesystem, som ger oss möjlighet att leva vidare ungefär som i dag. Någon annan mystisk storhet skall betala, någon annan än vi själva. Det är, ärade talman och ärade kammarledamöter, ett lurendrejeri i skatteargumentationen som man i rättvisans intresse bör försöka komma till rätta med. Innan jag slutar, herr talman, skall jag bara göra en enda reflexion. Om jag tillfrågar den här kammarens ledamöter i en vanlig votering — eller personligt man mot man -— så är jag alldeles övertygad om att en bestämd majoritet kommer att säga: Vi är inte beredda att pruta på det trygghetssamhälle, det välfärdssamhälle som vi har etablerat, även om det kostar pengar. Vi är beredda att betala. Därmed har jag inte sagt att det nuvarande skattesystemet är sakrosankt i alla sina detaljer. Jag har som finansminister många, många gånger justerat skattesystemet, och det måste justeras i tidens utveckling. Men inbilla inte människorna rena fantasier — att här lever vi vidare som om ingenting skulle ha hänt, och någon mystisk, anonym storhet betalar de skatter som täcker kostnaderna!
Herr talman! Bara ett par ord med anledning av vad Gunnar Sträng sade om de socialdemokratiska magistrarna Myrdal och Edin. I mitt inlägg hade jag anledning att beröra marginalskattens skadeverkningar. Detta ämne har ju kommit att diskuteras av bl.a. Gunnar Myrdal. Jag har menat att vi naturligtvis inte kan tänka oss någon sänkt skattebörda totalt men att vi på något sätt måste få en annan form för våra uttag av skatter, så att vi inte tappar arbetsmotivationen. Jag är angelägen att hävda att min utgångspunkt när det gäller att så förändra skattesystemet att man får behålla mer av sin intjänade lön inte är ett alltför flitigt läsande av vad några socialdemokratiska magistrar skrivit. Det är 35 snarast så att jag har lyssnat på löntagare i vanliga inkomstlägen. Gunnar Sträng hade i sitt anförande inledningsvis en uppgift som inte hade med skattepolitiken att göra men som kan vara intressant i sammanhanget. Han nämnde att vi nu har bortåt en miljon deltidsanställda. Jag har tyvärr inga siffror, men jag har en känsla av att antalet deltidsanställda har ökat under senare år, just på grund av den skattetrötthetssituation som marginalskatteproblemen har skapat. Det skulle vara utomordentligt värdefullt att få närmare utrett vilken betydelse just skattefrågan har haft för ökningen av antalet deltidsanställda. Vi har alltför många som väljer deltiden framför heltiden, på grund av att det inte är så stort inkomstbortfall för den enskilde löntagaren om han i dagens marginalskattesituation går ned från heltid till deltid.

Herr talman! Jag skall göra en kort kommentar till den första delen av Gunnar Strängs anförande som jag lyssnade på med mycket stort intresse. Gunnar Sträng sade att man borde påpeka att den återhämtning som nu sker i svensk ekonomi är ganska begränsad. Jag tror det är ett alldeles riktigt påstående. Vad vi har sagt från finansutskottets majoritets sida är att det är en återhämtning och att den har ett samband med de åtgärder som har vidtagits. Men vi har inte velat överbetona återhämtningen, utan vi har velat peka på att det alltjämt finns problem. Det var intressant att Gunnar Sträng gick tillbaka till lönekostnadsutvecklingen under åren 1974-1976. Han sade att arbetsmarknadens parter också hade sitt ansvar och att man inte borde låta den dåvarande regeringen ensam bära ansvaret, och i det kan jag instämma. Men det jag tyckte var mest intressant var att häri ligger ett viktigt erkännande av att lönekostnadsutvecklingen under de här åren var av avgörande betydelse för de svårigheter som sedan kom. Det erkännandet ligger litet vid sidan om det myckna talet om det dukade bordet, som vi fick höra om kort efter regeringsskiftet 1976. När det sedan gäller utvecklingen av marknadsandelarna, som Gunnar Sträng var inne på, är det klart att om man gör en jämförelse mellan 1973 och 1977, eller mellan 1973 och den prognos vi har för 1978, så kommer man till det resultat som Gunnar Sträng redovisade. Då har det inte skett någon ökning av marknadsandelarna. Men poängen i resonemanget om marknadsandelarna från vår sida i dag är ju att vi har lyckats bryta en nedåtgående trend, som började redan 1973 och som vi alltså har kunnat bryta först i år. Om man gör jämförelser med ett tidigare år då situationen var tämligen ljus, är det klart att man kommer till det resultatet. Vad statistiken visar är ju att vi under 1976 och 1977 förlorade marknadsandelar, räknat både i löpande priser och i volym, att vi i år har återvunnit marknadsandelar i mycket väsentlig utsträckning om man räknar i volym och att vi i varje fall värdemässigt inte har gjort några ytterligare förluster i marknadsandelarna. Konjunkturinstitutet säger att det som framför allt har bidragit till att deras tidigare prognos inte har slagit in och att det har gått bättre, är att marknadsandelsvinsterna i volym har blivit så mycket större än beräknat. Nr 56 Får jag sedan till Gunnar Sträng bara säga att lagerutförsäljningen Fredagen den naturligtvis har spelat en stor roll här. Men det visar sig ju nu, när vit.ex. har 15 december 1978 fått novembersiffrorna för vårt lands handel, att vi fortfarande har en ganska stor uppgång. Jag tror att det tillsammans med andra uppgifter visar att det inte bara är lagerutförsäljningen som förklarar utvecklingen utan att det också har skett en real uppgång.
Herr talman! Jag vill till Holger Bergqvist säga, att jag alltid har reagerat mot att man gör marginalskatten till det enda problemet inom den svenska skattepolitiken. Jag utgår från att Holger Bergqvist vet att när den kommunala utdebiteringen stiger med 1 kr., dvs. 1 96, stiger också marginalskatten med 1 26. Den kommunala medelutdebiteringen var 15 kr. 1960 och den blir 29 kr. 1979. Den har stigit med 14 96, med den påverkan på marginalskatten som detta får. En accept av socialdemokratins skatteförslag i år tar ned marginalskatten mer än vad regeringsförslaget gör, helt enkelt därför att det riktar in sig på att reducera kommunalskatten med 10 96. Det kommunala skatteproblemet — det sades i går och alla vet det — är det stora problemet. Det är här centerpartiet nu skall visa framfötterna under den kommande våren. Med stort intresse skall vi ta emot deras funderingar och deras förslag. Det är en kostsam operation, och den som ger sig på den bör rimligtvis också vara beredd att anvisa kompenserande finansieringsvägar till statskassan när man diskuterar ett underskott som ligger någonstans mellan 40 och 45 miljarder. Jag vill göra klart en statistisk sanning till som många inte tänker på. Det är drygt 90 96 av Sveriges fem miljoner skattebetalare vars årsinkomster ligger under 60 000 kr. För dem är icke marginalskatten den stora frågan, för dem är det helt enkelt kommunalskatten och den skatt de belastas med när de ligger i inkomstlägena under 60 000 kr. Och där har vi hela den väldiga pensionärsgruppen, som numera i sin egenskap av ATP-pensionärer också börjar konfronteras med skatteproblemen. Till herr Molin vill jag säga, att han lyssnade nog inte riktigt så ambitiöst på mig som jag skulle ha önskat. Jag nämnde 1973 som ett utgångsläge när jag talade om utvecklingen av marknadsandelarna värdemässigt. Men vad jag framför allt underströk var, att mellan andra kvartalet 1977 och andra kvartalet 1978 — och däremellan ligger de båda devalveringarna — har vi tappat marknadsandelar värdemässigt, vilket är en välbehövlig korrigering av allt det beröm som man gärna öser över devalveringens välsignelse från den gamla regeringens sida.
Herr talman! Jag är något förvånad över att Gunnar Sträng ifrågasätter om jag har klart för mig att en kommunal skattehöjning är detsamma som en marginalskattehöjning. Gunnar Sträng har tidigare flera gånger fått höra mig —-jag påminner mig bl.a. första gången, som jag tror var 1971 i Luleå på gamla 37 Stadsförbundets sista kongress — tala om nödvändigheten av att hålla igen på det kommunala skatteuttaget, just av det skälet att detta gav till resultat att marginalskatterna höjdes. Det har varit en av de utgångspunkter jag har haft i denna fråga under hela 1970-talet. Jag vill alltså korrigera Gunnar Sträng och försöka övertyga honom om att jag är helt klar över att vi på kommunalskattesidan kanske har att hämta det viktigaste materialet för att förbättra vårt skattesystem genom att ta bort marginalskattens skadeverkningar. Får jag dessutom mera marginellt påminna Gunnar Sträng om att när den kommunala skattesatsen har stigit från, som det brukar heta, 15 kr. till 29 kr., dvs. från 15 96 till 29 26, av den beskattningsbara inkomsten, så har den inte stigit med 14 96, som Gunnar Sträng råkade säga, utan med 14 procentenheter. Det handlar i själva verket om en närmast 100-procentig höjning av den kommunala skattesatsen.
Herr talman! Får jag bara säga att vi alltså under 1976 och 1977 har haft en minskning av marknadsandelarna räknat i löpande priser. Konjunkturinstitutet redovisar för 1978 en prognos som innebär oförändrad marknadsandel. Och det är klart att det innebär en betydande förbättring jämfört med två tidigare år då vi har haft en ganska klar minskning. Konjunkturinstitutets prognos gjordes i oktober, och sedan dess har vi fått ytterligare två månadsstatistiker över handeln som visar en fortsatt, rätt påtaglig exportuppgång. Från den grunden tror jag att man vågar säga att det också under 1978 sker en viss ökning av marknadsandelarna räknat i löpande priser.
Herr talman! Jag kan glädja herr Bergqvist med att i frågan om procentberäkningen är han korrekt, om nu detta spelar så stor roll i den här debatten. Det avgörande är att denna 100-procentiga höjning av kommunalskatten har medfört en 14-procentig höjning av marginalskatten — det var detta jag ville tala om. Det var emellertid värdefullt att få höra att även den folkpartistiske riksdagsmannen Holger Bergqvist tydligen hör till dem som ser den kommunala skattebelastningen som det mest bekymmersamma i hela vår skattepolitik och bedömer en reduktion av kommunalskatten som det mest angelägna. I konsekvens med detta vore det naturligtvis önskvärt att han något modererade sin envisa diskussion om marginalskatten och flyttade över sin argumentering på kommunalskatten för att ge uttryck åt vad han innerst inne tänker. I herr Bergqvists första inlägg hörde vi ingenting om kommunalskatten, men det innehöll en lång plädoajé över den besvärliga marginalskatten. Om han skiftade gracerna litet bättre, skulle vi kanske få en riktigare debatt om den här ömtåliga frågan. Till herr Molin vill jag säga att vad som gjort att det ser litet bättre ut i avseende på vår utrikeshandel, det är ju att den hårda pressen på svenska folket har medfört att importen har gått ner så starkt. Exporten går i och för sig hyggligt på vissa områden, och det har blivit en liten ljusning under den allra senaste tiden. Men man vågar inte dra längre växlar på den uppgången än att överskottet i handelsbalansen blir 5,5 miljarder innevarande år och vi samtidigt har en lageruttömning som är 5,7 miljarder. Det sista är en engångsåtgärd, och därför får vi se hur detta löper vidare nästa år. Enligt mitt förmenande kan vi emellertid inte hålla på med den här bantningskuren för svenska folket. Den leder i sin tur till en dålig efterfrågan på hemmamarknaden och risker för ökad arbetslöshet. Vi måste släppa loss en stimulans som naturligtvis kommer att leda till att importen ökar på nytt. Det är från den utgångspunkten som jag varnar dem som med ledning av dagens ganska abnorma situation är beredda att göra inteckningar för hela 1979. Jag varnar även de akademiska ekonomerna, som gör ungefär samma bedömningar.

Herr talman! När jag ursprungligen antecknade mig för att delta i denna debatt var det för att understryka bakgrunden till den moderata motionen och reservationen i socialutskottet rörande barnbidragen. Till en del blev detta diskuterat i går kväll, men sedan krutröken skingrats vill jag ändå göra några kommentarer till detta och därtill kring hela skatteoch bidragsproblemet. Det föreföll i går som om flera talare inte hade ett klart begrepp om den aktuella befolkningssituationen och som om det fortfarande dröjer kvar något av Malthusianskt färgade tabuföreställningar kring befolkningsfrågan. Jag trodde faktiskt att vi hade kommit ifrån detta redan genom Alva och Gunnar Myrdals insatser på 1930-talet — vilka uppenbarligen för många i kammaren, men inte för mig, ligger i ett dimhöljt förflutet. Men vi har dessutom under de två senaste åren fått nya bidrag till diskussionen från så kända och otadligt progressiva krafter som Erland Hofsten, Carl Johan Åberg och Kjell Öberg. Från upplysningsverksamhet i olika delar av landet vet jag emellertid att kunskapen om den aktuella befolkningssituationen är bristfällig eller obefintlig i så gott som alla kretsar och att opinionen är oförberedd på åtgärder, som kommer att bli ofrånkomliga. Kanske beror detta på att vi i våras blev eniga om en positiv hållning till befolkningsfrågan i socialutskottet, och eftersom vi var eniga och inte uppförde något publikt slagsmål, så ansågs saken ointressant i massmedia. Jag vill emellertid rekommendera kammarens ledamöter att läsa socialutskottets betänkande 1977/78:32. Där står nämligen det mesta som är värt att veta i den här frågan. Låt mig, herr talman, helt kort repetera några siffror om befolkningsutvecklingen. När makarna Myrdal slog larm år 1934 hade vi haft en minskning av födelsetalen från 98 000 år 1927 till 85 000 år 1933, dvs. en minskning med ca 2 000 per år. Nu har vi en talserie som börjar med 114 500 år 1971 och beräknas bli 93 000 i år, dvs. en minskning med omkring 21 000 under en sjuårsperiod eller med 3 000 per år. För att behålla befolkningen konstant, måste alla kvinnor få i genomsnitt 2,1 barn under sin barnafödande ålder. I dag är denna siffra 1,6, plus 0,6 aborter. Vi har det lägsta födelsetalet i vår historia. 1976 var bara vart sjätte barn nr 3 eller högre. Det tredje barnet — liksom de följande — är i allmänhet ”planerat” i mycket större utsträckning än de två första. Vi har i själva verket nästan lika många första och andra barn som vi tidigare har haft, men det är fr.o.m. det tredje barnet som det stora bortfallet sker. Ändock är det troligen så som en forskargrupp i Uppsala visat och som Birgitta Dahl nyss också nämnde, att många familjer skulle vilja ha mer än två barn. Uppsalastudien tyder på att 40 96 önskar tre barn och 4 96 fyra barn eller fler, om de ekonomiska och sociala förhållandena möjliggjorde detta. Jag har velat säga detta för att rehabilitera de befolkningspolitiska aspekterna, som man nästan bad om ursäkt för i går. Men när man ser till människorna i vårt land gäller det att stödja dem som behöver stöd för att fullfölja sin egen ”familjepolitik”. Det är människornas handlande vi måste tänka på, något som i politikens värld brukar föras in under rubriken Familjepolitik. Ingegerd Troedsson visade här i kammaren i går kväll på ett förkrossande sätt orimligheten i vårt komplicerade skatteoch bidragssystem. Hon visade klart att riksdagen inte har förstått innebörden och konsekvenserna av de beslut som fattats. Ingen kan gärna tro att man avsett att åstadkomma de konsekvenser för flerbarnsfamiljer som Ingegerd Troedsson åskådliggjorde och som ingen i debatten ifrågasatte. Att en fortsatt utveckling i denna riktning kommer att sluta i absurditet och kaos har påvisats av bl.a. Staffan Burenstam Linder i gårdagens debatt liksom av—trots vad Gunnar Sträng nyss föreläste om — Gunnar Myrdal i Ekonomisk Debatt och Per Olof Edin i LO-tidningen. När det gäller barnfamiljerna, särskilt de allt fåtaligare och alltför fåtaliga flerbarnsfamiljerna, tycks det endast vara genom obeskattade bidrag i en eller annan form som man inom nuvarande skattesystem kan ge något reellt vekuniärt tillskott. Det är inte fråga om ”premier för att sätta barn till världen”, som man ibland läser i insändarspalterna och som man i går hörde sägas här i kammaren, utan vad det handlar om — för alla barnbidrag — är en viss ersättning för ofrånkomliga kostnader. Och barn kostar — mera ju fler de är. En annan möjlighet, som vann instämmande vid moderata samlingspartiets partistämma härförleden, vore naturligtvis en återgång till sambeskattning, med en divisionsfaktor med hänsyn till antalet av dem som skall leva på den gemensamma arbetsinkomsten. Men detta kan uppenbarligen inte utan vidare realiseras i dag. Vad som kan realiseras nu är att man — inom den samhällsekonomiska ram som de borgerliga partierna ansett möjlig att medge — gör en sådan fördelning av ökningen av barnbidragen, att man för det första och det andra barnet begränsar regeringsförslagets ökning från 240 till 200 kr. om året för att i stället få tillfälle att för det tredje barnet och eventuellt följande barn lägga till ytterligare 400 kr. per barn och år. Det är inte Nr 56 tillräckligt, men det är ett steg i rätt riktning. En sådan fördelning är ju f. ö. Fredagen den inte bara en fördelning mellan familjer utan också en fördelning inom en och 15 december 1978 samma familj allteftersom familjens storlek och därmed svårigheterna ökar. Jag har mycket svårt att förstå att en sådan åtgärd skulle kunna anses oriktig eller omoralisk. Om något är det väl ett uttryck för solidaritet. Det finns tecken på att unga familjer med än så länge färre än tre barn mycket väl kan acceptera den tanken. Det är ingen konst att komma med överbud, men vi är alla tvungna att göra prioriteringar inom begränsade ramar så länge vi inte har kommit tillbaka till tillväxtsamhället — om vi någonsin gör det. Herr talman! När man lyssnat till gårdagens och dagens debatter undrar man om det är rimligt och möjligt att diskutera detta komplicerade skatteoch bidragssystem, under en period av snabba förändringar och stor osäkerhet, utifrån hårt låsta ideologiska föreställningar. Gårdagens debatt mellan herrarna Burenstam Linder och Wärnberg om effekten på samhällsekonomin, på längre eller halvlång sikt, av väsentliga skattereduktioner visade att tro stod mot tro. Jag känner själv ett stort obehag av att behöva gå till en votering om skatteoch bidragssystem, om vilkas konsekvenser man inte har någon säker föreställning. Jag har tidigare i höst här i kammaren uttryckt mig kritiskt mot stora datasystem, och jag är fortfarande kritisk mot deras allt större makt i och över vårt samhälle, men jag är inte lika kritisk mot datorer som instrument för experimentella matematiska analyser — vad som brukas kallas systemanalys, f.ö. en verksamhet som Ingegerd Troedsson i går gav ett beundransvärt bidrag till. Måste vi inte angripa hela skatteoch bidragsproblematiken på ett mer vetenskapligt sätt?

Skulle det inte vara möjligt att ersätta en debatt som förs från ideologiska utgångspunkter, märkvärdigt fjärran från många vanliga medborgares vardag och deras faktiska beteende, med konsekvensanalytiska resonemang om vilken kombination av åtgärder som — oberoende av ideologiska förtecken — kan förväntas ge de resultat man egentligen vill ha? Vad är det vi håller på att diskutera här? Det tycks vara en politik för nästa år eller nästa halvår — när vi behöver en sikt till slutet av detta sekel. Såvitt jag kunde höra var det i går endast Thorbjörn Fälldin som antydde att han såg problemen på riktigt lång sikt. Skulle inte socialdemokraterna kunna göra det också? Vi har under de senaste årtiondena sett socialdemokraterna försvara sambeskattning för att sedan föreslå särbeskattning, bekämpa förslag om omsättningsskatt för att 41 sedan införa omsättningsskatt och, efter att länge ha bekämpat marginalskattetänkandet, i somras erkänna att detta är ett problem som man är beredd att försöka lösa.

Den verkligt farliga färdriktningen inför 1980-talet — för att återigen anknyta till Olof Palme —är in i stagnationssamhället, där initiativ saknas eller bromsas av en i system satt inre tröghet och där förmåga är en egenskap som väcker misstänksamhet och avundsjuka och därför av den kloke i jämlikhetens intresse bör hållas tillbaka. Herr talman! Detta är några reflexioner av en som från parketten har följt premiäraktörernas prestationer. Jag förmodar att mina enkla funderingar kommer att begravas i protokollens eviga glömska, men det har känts ofrånkomligt att redovisa dem till den verkan det hava kan.